Fru talman! Den kris som i dag råder inom polisen beror i första hand på att det alltsedan socialdemokraterna återkom till makten 1982 rekryterats för få nya aspiranter till polishögskolan. Visserligen är det bra att man nu föreslår en ökning, men jag vill erinra om att det under den borgerliga regeringsperioden mellan 1976 och 1982 antogs sammanlagt 4 124 polisaspiranter. Under de sex åren efter 1982 har det antagits bara 1 360 aspiranter. Så är läget. Nu räcker det inte med de 600 som regeringen föreslagit — det måste bli en ytterligare ökning. Det hade därför varit värdefullt om regeringen också föreslagit en ökning av antalet administrativa tjänster, för då kunde vi direkt få ut många av de polismän på gatan som i dag sitter inomhus och utför administrativa göromål. Men det har regeringen inte föreslagit. En ökning av antalet polisaspiranter till polishögskolan, som är det förslag justitieministern hänvisar till, ger genomslag först om tre år — utbildningen tar ju tre år!

Fru talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att nationellt förbjuda patentering av genetiskt manipulerat material och internationellt verka för ett förbud. Jag har redan tidigare, som svar på en fråga av likartat innehåll, förklarat häri kammaren att jag avvisar tanken på patent på genmanipulerade levande varelser. Denna tanke menar jag bör komma till uttryck både i den svenska patentlagstiftningen och i den internationella regleringen på området. Sverige har också aktivt verkat för detta i det internationella arbetet. Vilka gränser vi skall sätta för andra biotekniska uppfinningar är en oerhört komplicerad fråga. Den inrymmer inte minst grundläggande etiska aspekter. Det är därför jag i den debattartikel som Martin Olsson hänvisat till har välkomnat en öppen debatt om dessa frågor. Frågorna kommer ju för Övrigt att prövas av riksdagen med anledning av de motioner i ämnet som har väckts under den allmänna motionstiden i år. Mot den här bakgrunden anser jag att det är för tidigt att inta en definitiv ståndpunkt beträffande vilka gränser som skall sättas för möjligheten att patentera biotekniska uppfinningar. Allmänt bör strävan dock vara att finna etiskt godtagbara lösningar som kan vinna en bred uppslutning, inte bara här i riksdagen utan också på det internationella planet.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Den frågan var en av fem frågor som vi centerpartister har ställt denna vecka inom det biotekniska området. Skall man kunna ta patent på s.k. levande materia, alltså växter och djur? Det är en fråga som många med oro ställer sig med hänsyn till utvecklingen inom biotekniken och eftersom det redan är möjligt i USA att patentera liv och förslag framlagts till EG-direktiv som går i samma riktning. Förslaget till EG-direktiv, som utformats utifrån industrins och inte jordbrukets önskemål, innebär inga hinder för patent på levande varelser eller på processer varmed levande varelser tillverkas eller förändras. Allt levande kan enligt detta förslag bli föremål för patentering. Inom centern anser vi att forskningen måste underordnas respekten för livet. Vi har klart tagit ställning mot patentering av liv. Vi anser att etiska, inte ekonomiska och industriella, bedömningar skall vara avgörande vid ställningstagandet till dessa synnerligen viktiga frågor. Vi vill inte vara med om att liv blir en patenterad uppfinning som skall ge royalties och licenspengar. Mot bakgrund av både den vetenskapliga och den patenträttsliga utvecklingen, liksom strävandena efter harmonisering med EG inom en rad områden, har jag ställt min fråga om regeringen avser att motsätta sig en utveckling mot patentering av liv i vårt land och om regeringen är beredd att internationellt verka för förbud. Svaret är ganska positivt. Sverige vill ju vara ett föregångsland, som ur miljömässiga och humanistiska synpunkter försöker skapa en opinion i världen — det har vi ju lyckats med i många fall. Jag undrar vad regeringen avser göra för att vi även när det gäller patent på liv skall gå i spetsen för att etiska, inte kommersiella, intressen blir avgörande för utvecklingen.
Fru talman! Jag vill bara erinra om att Sverige har tagit vissa initiativ. Jag anser att vi går i spetsen när det gäller den internationella utvecklingen i fråga om vilka gränser som skall gälla inom patenträtten. Avslutningsvis vill jag bara erinra om att frågan om vad vi skall acceptera av genetisk manipulation av levande varelser inte i första hand är en patenträttslig fråga, utan det är fråga om ställningstaganden av etiskt slag, som måste göras på ett mera generellt plan. Givetvis skall sedan också patentlagstiftningen anpassas till sådana grundläggande ställningstaganden.
Fru talman! Jag är väl medveten om att patentförbudet inte är tillräckligt. Det är bara en av många åtgärder för att vara med och bidra till en etiskt försvarbar bioteknisk utveckling. Anledningen till att jag ställde min kompletterande fråga om regeringens åtgärder på det internationella planet är att det i svaret talas om att Sverige har aktivt verkat i det internationella arbetet. Men det framstår i vart fall inte som särskilt kraftfullt att man skall fortsätta att verka, på vad sätt och vad man i så fall tänker göra. Justitieministern skall emellertid veta att i arbetet för att slå vakt om livet och motverka en utveckling i världen i riktning mot patentering av liv har justitieministern ett brett stöd. Vi förväntar oss att regeringen skall vara kraftfullt agerande internationellt på detta område, liksom regeringen har kunnat vara på många andra områden, där vi har försökt få grundläggande värderingar utifrån svenska och humanistiska synpunkter att slå igenom i världsopinionen.

Köpenhamns kommun har låtit iordningställa ett område på Halmtorvet i Köpenhamn som reservat för stadens narkomaner. Området har ringats in med ett plank och försetts med halvtak. Enligt uppgift skall planket senare förses med bord och belysning och en sprutautomat som skall locka narkomanerna till planket.
Fru talman! Karin Ahrland har mot bakgrund av tidningsuppgifter om att man i Köpenhamn anordnat en samlingsplats för narkomaner frågat mig om regeringen avser att ta upp denna fråga med den danska regeringen och framföra Sveriges mycket kritiska syn på det redovisade arrangemanget. Det är väl bekant att svensk och dansk narkotikapolitik skiljer sig från varandra i flera hänseenden.
Genom iordningsställandet av planket hoppas uppenbarligen Köpenhamns kommun att narkotikaproblemet blir mindre om man försöker samla alla narkomaner på en plats. En av Sveriges socialattachéer i Köpenhamn, som har till uppgift att hjälpa svenska ungdomar i Köpenhamn, menar att planket blir samhällets signal på att det nu accepterar narkotikahanteringen.
Det här är frågor som diskuteras återkommande vid de kontakter som förekommer mellan olika företrädare för regeringar och departement inom de nordiska länderna. På narkotikaområdet sker detta bl.a. inom ramen för det särskilda nordiska kontaktmannaorgan som inrättats på initiativ av de nordiska justitieministrarna. Ett arrangemang av det slag som Karin Ahrland beskriver skulle vara otänkbart i Sverige. Detta är självfallet en ståndpunkt som kommer att redovisas vid det löpande samarbete som finns mellan de nordiska länderna.
Avser regeringen att ta upp denna fråga med danska regeringen och framföra Sveriges mycket kritiska syn på det redovisade arrangemanget?

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Visserligen har vi inga fasta förbindelser mellan Skåne och Köpenhamn, sådana som vi från folkpartiet i Malmö önskar. Däremot har vi en ganska stor personlig trafik, och bristen på en bro har inte på något sätt hindrat narkotikamissbrukare att åka till Köpenhamn. Det är inte tillåtet att läsa tidning i kammaren, men man kanske får citera. Rubrikerna löd häromdagen: ”Här byggs knarktorget” och ”Byens turister ska slippa se knarkarna”. Det betyder att av hänsyn till turisterna har danska myndigheter nu bestämt sig för att underlätta för sprutnarkomanerna. Myndigheterna är ”naturligtvis medvetna om att detta inte löser narkotikaproblemet, men vem har någonsin hört talas om en lösning på det problemet?” Man kan åtminstone säga att det är svårt att lösa problemet. Det vet alla som har försökt. Men det betyder inte att man för den skull får lov att underlätta knarkandet så som myndigheterna är beredda att göra i Köpenhamn. Den svenska socialattachén har också sagt att det som nu händer strider mot alla kända principer för hur man går till väga i kampen mot narkotikan. Det här reservatet blir samhällets signal om att man nu accepterar hanteringen. Herr talman! Det är alldeles riktigt som justitieministern säger att den danska och den svenska narkotikapolitiken skiljer sig från varandra. Jag vet också att det förekommer kontakter. Politiken skiljer sig, precis som åsikterna om energipolitiken. Den svenska regeringen har ju gått den danska till mötes bitvis genom att stänga ett av de säkraste kärnkraftverken på grund av protester i Köpenhamn. Jag skulle gärna vilja att justitieministern när Nordiska rådet om tio dagar sammanträder här i debatten förklarar för danskarna att detta är ett problem i Sverige som förvärras av den mycket underliga danska narkotikapolitiken. Det går bra att ta upp det i debatten här i kammaren.
Herr talman! Jag vill gärna ännu en gång understryka för Karin Ahrland att regeringen på vanligt sätt naturligtvis kommer att ta upp frågan om hur narkotikabekämpningen bedrivs i de nordiska länderna. Jag är övertygad om att vid nästa möte inom ramen för vårt samarbete med Danmark kommer frågan att tas upp. Jag tror att vi får erinra om att det i det nordiska samarbetet krävs ändå en viss respekt för varje lands integritet. Just i dessa ”säldagar” känner jag att man måste tänka efter med vilka ordalag man närmar sig sina nordiska brödraländer och kritiserar deras handlande.
Herr talman! Jag är helt ense med justitieministern om att vi skall ha respekt för lagstiftningen i varandras länder. Men vi kan ju också från svensk sida kräva respekt från dansk sida när det gäller vår åsikt. Jag kan inte tänka mig att det finns någon dansk politiker som öppet skulle säga att det är bra att man knarkar, även om det inte är förbjudet som i Sverige. Det är därför som jag tycker att justitieministern i denna fråga skall höja rösten när Nordiska rådet snart sammanträder här.

Herr talman! Mot bakgrund av ett radioprogram ”Förmiddag i P1” och av att JO nyligen gjort en bedömning i två ärenden angående avvisning har Gullan Lindblad frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att utlänningslagen skall följas och för att rättssäkerheten för flyktingar skall ökas. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Sverige inte, såsom refererats i frågan, utvisar personer till länder där vi vet att de är utsatta för förföljelse. Det avgörande vid den individuella prövningen är om risk för förföljelse kan antas föreligga. Varje utlänningsärende bedöms individuellt. De personer i vars ärenden saken bedöms vara tveksam får stanna enligt principen ”hellre fria än fälla”. Enbart det förhållandet att utlänningen kommer från ett visst land innebär alltså inte att han eller hon automatiskt får stanna i Sverige. De två ärenden där JO nu har gjort en bedömning avser avvisningsbeslut som har fattats av polisen och invandrarverket under år 1987. Regeringen kom också vid denna tid att uppmärksamma att det förekommit felaktiga avvisningsbeslut och har i dessa ärenden undanröjt besluten. Regeringen har funnit att polisen borde ha överlämnat avvisningsärendena. Polisen hade inte rätt att dessförinnan pröva om skälen var tillräckligt starka. Regeringen har också i sina beslut i de fall när polisen agerat felaktigt påtalat för invandrarverket att verket skulle ha övertagit ärendena och gjort en självständig bedömning. Jag har erfarit att tillämpningen av bestämmelserna i utlänningslagen i dessa delar härefter på det hela taget har skett på ett riktigt sätt. Nyligen har ett förslag om en ny utlänningslag remitterats till lagrådet. I förslaget beaktas flera rättssäkerhetsaspekter. Frågan om direktavvisning av asylsökande kommer enligt förslaget i fortsättningen att handläggas av invandrarverket. Handläggningstiden kommer att kortas, vilket också har fördelar ur rättssäkerhetssynpunkt. Det föreslås också att inslaget om muntlig förhandling skall ökas. Mitt svar till Gullan Lindblad är därför, dels att regeringen i sin rättstillämpning i de enskilda ärendena gett klara besked till myndigheterna om hur lagen skall tillämpas, dels att det i det pågående lagstiftningsarbetet föreslagits åtgärder för att stärka rättssäkerheten ytterligare. Något utrymme för den typ av fel som JO påpekat kommer inte att finnas.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Frågan bygger på ett par JO-ärenden. I det ena fallet gällde det ett klagomål i ett ärende rörande en statslös man från Libanon som skulle avvisas. Mannen och hans advokat fick ingen delgivning av avvisningsbeslutet, och polisen överlämnade inte ärendet till invandrarverket — vilket skulle ha skett enligt lag. I det andra fallet handlade det om ett inspektionsärende rörande två ungerska makar som var förföljda på grund av att de inte ville bli medlemmar i kommunistpartiet. Även här fattade polismyndigheten beslut om direktavvisning utan att kontakta invandrarverket. Enligt JO faller båda ärendena under bestämmelsen i 20 kap. 1§ brottsbalken om myndighetsmissbruk. Men på grund av den praxis som har utarbetats och som är förankrad på åtminstone verksledningsnivå inom invandrarverket fann JO det oskäligt att ställa enskilda beslutsfattare till svars för åsidosättande av lagen. JO tillägger i ett av ärendena: ”Huruvida det finns godkännande på ännu högre nivå ankommer det inte på mig att bedöma.” Detta är naturligtvis mycket grava anklagelser från JO:s sida. Som ledamot idet utskott där vi behandlar dessa ärenden har jag helt enkelt funnit det vara min skyldighet att ställa denna fråga till invandrarministern. Jag tycker att svaret verkar positivt, och regeringen har också undanröjt avvisningsbesluten i dessa ärenden. Men för att få det alldeles klargjort vill jag fråga: Kan jag tolka svaret så, att det som har hänt i dessa ärenden absolut inte har något godkännande från regeringens sida? Är det så, enligt de efterforskningar som jag förmodar att invandrarministern har gjort, att polismyndigheterna har utsatts för ett visst tryck från invandrarverket att direktavvisa utlänningar i så stor utsträckning som möjligt för att resurserna inte skall bli mer ansträngda än vad de redan är? JO har nämligen efter sin inspektionsverksamhet fått denna uppfattning. Jag önskar ett klarläggande på denna punkt.
Herr talman! Den sista frågeställningen har jag litet svårt att förstå. Invandrarverket har ändå efter JO:s kritik sagt att man är beredd att ta till sig av kritiken och beakta den. När det gäller regeringens syn på dessa frågor tycker jag att jag utförligt redovisat den i mitt svar. Regeringen har utan JO:s ingripande reagerat på dessa ärenden.
Herr talman! Jag tackar för kompletteringen. Vi ärialla riksdagens partier måna om att vi har en generös flyktingpolitik. Jag är glad över att kunna säga detta. Vi har vid flera tillfällen i socialförsäkringsutskottet diskuterat de asylsökandes rättssäkerhet. Redan 1977/78 anförde arbetsmarknadsutskottet att en flykting inte får lämnas åsido när det kan misstänkas att denne kan utsättas för politisk förföljelse. Det måste vara absolut klara fall när man inte skall göra en bedömning från invandrarverkets sida. Här har alltså skett missgrepp, tvärtemot riksdagens klara uttalanden. Nu sägs det att vi får en ny utlänningslagstiftning — jag håller för närvarande på att läsa lagrådsremissen — och förhoppningsvis kommer det att bli en ökad rättssäkerhet. Men får jag tolka svaret också så att invandrarmi nistern kommer att göra allt som är möjligt för att öka rättssäkerheten för flyktingarna även dessförinnan?

Herr talman! Jag har i olika dagstidningar läst att jazzklubben Fasching har hamnat i akuta ekonomiska svårigheter. Flera kort och brev har dessutom inkommit till utbildningsdepartementet med begäran om att rädda Fasching. Jazzklubben har däremot inte själv redovisat sin situation eller begärt ekonomisk hjälp. Jag har således inte något underlag för att bedöma vare sig den ekonomiska krisens omfattning eller vilka åtgärder som skulle behöva vidtas. Jag kan upplysningsvis nämna att Fasching nyligen har tilldelats stöd av statens kulturråd för kalenderåret 1989. Enligt vad jag har erfarit kommer den nu uppkomna situationen att diskuteras nästa vecka mellan representanter för kulturrådet, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Fasching.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, och jag tror inte att jag behöver använda min korta tid i talarstolen till att övertyga utbildningsministern om vårt behov av jazz och jazzens ställning i kulturlivet. Men jag vill säga några ord om Fasching. Fasching har drivits sedan 12 år tillbaka av Föreningen Sveriges Jazzmusiker, och dess målsättning är att presentera högkvalitativ svensk och utländsk jazz utan att behöva ta kommersiella hänsyn. Publiken och musikerna är eniga om att Fasching hittills har lyckats med den målsättningen. Men nu står alltså Fasching inför ett akut nedläggningshot, och jag vet att det är ingen ovanlig situation som Fasching har hamnat i. Det är ganska vanligt inom kulturområdet att de samhälleliga anslagen inte hänger med den faktiska kostnadsutvecklingen. Jag tycker att det är positivt att utbildningsministern nämner i svaret att man nu har beslutat att representanter för kulturrådet, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Fasching skall träffas för att diskutera Faschings framtid. Jag förstår att vi inte kan föregripa den diskussionen, men jag vill veta om vi är överens, utbildningsministern och jag, om att vi måste göra något för att rädda Fasching från nedläggningshotet. Utan Fasching finns det här i landet ingen scen som har den nationella och även internationella betydelse som Fasching har för den icke kommersiella jazzmusiken och en scen där proffs kan blandas med oetablerade jazzmusiker. Utbildningsministern säger att han inte har något underlag, men jag har underlaget med mig, så är det bara detta det hänger på kan vi lösa frågan efter den här frågestunden.
Herr talman! Jag gillar att vara överens med Margé Ingvardsson. Jag måste emellertid på en punkt göra henne ledsen. Jag kommer icke att bli till freds med det underlag hon presenterar. Det underlag jag talar om är någon form av framställning, där man begär att regeringen på något sätt skall hjälpa till. Det finns nämligen ingen sådan skrivelse från jazzklubben Fasching. Opåkallade ingripanden från regeringen, även i så vällovliga syften som att rädda den ena eller andra institutionen, utan att institutionen eller organisationen själv har begärt en sådan medverkan, har jag inte sett mig i stånd att göra. Däremot har jag ingen anledning att ha en annan uppfattning än Margöé Ingvardsson om den verksamhet som bedrivs och det angelägna i att en sådan verksamhet kan fortsätta.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för den kompletteringen. Om jag har tolkat utbildningsministern på rätt sätt, behövs det alltså att Föreningen Sveriges Jazzmusiker gör en framställan till utbildningsministern, där man beskriver den akuta ekonomiska situationen och begär ökade anslag för att slippa nedläggning. Om det är en riktig tolkning av svaret, är jag nöjd och tackar för det.

Det är naturligtvis en poäng i att de direkt berörda har de direkta kontakterna. Men jag skall se till att Margé Ingvardsson, i det ögonblick jag får sådana kontakter, också hålls underrättad.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat utbildningsministern om regeringen är beredd att ta sådana initiativ att möjligheter skapas att anta invandrarakademiker till den preparandutbildning i svenska som anordnas på universitetsorterna eller att vidta andra åtgärder för att underlätta för dem att få kvalificerad svenskundervisning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det svenska samhället har en hög ambitionsnivå vad gäller att ge de vuxna invandrarna, oavsett tidigare utbildningsbakgrund, goda möjligheter att lära sig svenska. Skälet härtill är självklart, eftersom kunskaper i svenska är en av de främsta förutsättningarna för att invandraren skall kunna etablera sig i samhället. Denna undervisning bör ges inom ramen för det reguljära utbildningssystemet, i första hand då inom sfi-systemet, komvux eller folkhögskola. I den mån svenskkunskaper av fackkaraktär är nödvändiga, för att t.ex. utöva ett speciellt yrke, bör dock sådana inhämtas på annat sätt, t.ex. genom arbetsmarknadsutbildning. För läkare, tandläkare och annan sjukvårdspersonal finns t.ex. särskilda kurser i facksvenska i socialstyrelsens regi. Jag delar uppfattningen att svenskundervisning i sig inte får försena invandrarnas möjlighet att komma ut i arbetslivet. Jag kommer bl.a. av detta skäl att inom kort föreslå regeringen att ge riksrevisionsverket i uppdrag att närmare pröva om det i det nuvarande systemet med svenskundervisning för invandrare finns inbyggt sådana hinder att invandrarnas möjligheter att snabbt komma in i det svenska samhället försvåras. Uppdraget bör kunna redovisas senast den 1 oktober 1989. Jag gör den bedömingen att resultatet av detta uppdrag bör avvaktas innan regeringen tar ställning till om särskilda åtgärder behöver vidtas bl.a. i fråga om svenskundervisning för invandrare med akademisk utbildning. Den preparandutbildning som ges vid universiteten är speciellt utformad för gäststuderande och såvitt gäller termin två även för invandrare som avser att studera vid universitet eller högskola. Den är däremot inte utformad eller avsedd för sådana som redan har en akademisk utbildning och snabbt vill komma ut i arbetslivet. Regeringen kommer inte att ta något initiativ till att denna inriktning på kursen ändras.

Herr talman! Till Marianne Andersson vill jag säga att det inte är fråga om någon defensiv, utan om att noggrant överväga dessa olika system som båda syftar till att för olika målgrupper se till att de människor som kommer till vårt land och har akademisk bakgrund eller skall skaffa sig akademisk utbildning i vårt land får en så bra start som möjligt. Den preparandutbildning Marianne Andersson talar om är dimensionerad för 300 platser i landet. Vi har precis som Marianne Andersson observerat att den inte är fullt belagd. Men detta är icke en fråga om att i det sammanhanget ta upp flyktinginvandringen, som faktiskt är av annorlunda karaktär. I det senare fallet är målsättningen att man tänker stanna i landet. För preparandutbildningen är målsättningen att det handlar om gäststuderande som sedan lämnar Sverige för att bosätta sig i sitt tidigare hemland eller någon annanstans. Det är således fråga om två olika målgrupper. När vi skall titta på hur vi hanterar de flyktingar som kommer till vårt land, handlar det inte enbart om att plocka ut akademikergruppen. Vi måste också titta på hur övriga flyktingar som kommer hit skall få sin svenskundervisning ordnad. Mot den bakgrunden tycker jag det vore fel att inför RRV:s översyn bryta ut akademikerna. Därav mitt svar.

Herr talman! Jag vill anmäla att Eva Björnes interpellation om handläggningen av ärenden om förvärv av jordbruksfastighet inte kan besvaras inom föreskriven tid på grund av arbetsbelastning. Jag avser att besvara interpellationen den 14 mars i år.
Herr talman! Sven Eric Lorentzon har frågat mig om jag är beredd att ompröva mina direktiv till jordbruksprisförhandlingarna så att riksdagens jordbrukspolitiska beslut kan fullföljas. I de direktiv som jordbruksnämnden fått utgör just 1985 års livsmedelspolitiska beslut den grundläggande utgångspunkten. En innebörd av detta beslut är att förslagen skall grundas på ”obundna överläggningar”. Detta innebär bl.a. att en automatisk kompensation grundad på PM-indexutvecklingen som Lorentzon nämner har frångåtts. Denna modell är som Sven Eric Lorentzon själv framhåller en gammal modell som upphävdes genom ett riksdagsbeslut redan år 1984. Sven Eric Lorentzon hävdar också att det i direktiven framhålls att hänsyn tas i förhandlingarna till en eventuell uppgörelse i GATT om frysning av jordbruksstödet under 1989 och 1990. Detta är felaktigt. I direktiven står att jordbruksnämndens förslag skall utgöra underlag för prisregleringen under perioden den 1 juli 1989— den 30 juni 1990 om ingen uppgörelse nås i GATT. Vidare sägs i direktiven att den aktuella regleringsperioden kommer att vara en övergångsperiod inför de förändringar som bör börja genomföras den 1 juli 1990, oavsett om en uppgörelse nås i GATT eller ej. Detta — att förslaget avser en övergångsperiod — skall beaktas i nämndens förslag. Om en GATT-överenskommelse kommer till stånd i april kan ett provisorium behövas under regleringsåret. Det framgår också av direktiven till jordbruksnämnden att ett sådant skall utarbetas av den parlamentariska arbetsgrupp, som tillsatts för att utvärdera 1985 års jordbrukspolitiska beslut samt utforma förslag till ny jordbrukspolitik som skall gälla fr.o.m. 1 juli 1990.

Herr talman! Huvudorsaken till min fråga är det sista ministern här talade om, att förslaget avser en övergångsperiod och att det skall beaktas i nämndens förslag. Jag anser nämligen att om man skall beakta en framtida utveckling som vi vet så litet om, innebär detta i praktiken direktiv att ändra nuvarande jordbruks inriktning. Den viktiga frågan här är då konstitutionell. 1985 års beslut om jordbrukspolitiken sträcker sig fram till år 1990. Därefter skall en utvärdering ske och ett nytt beslut skall fattas. Det är detta arbetsgruppen nu arbetar med. Beslutet 1985 innebar att staten skulle ta ett visst ansvar för spannmålsarealen. Riksdagen har vid upprepade tillfällen fastslagit att det handlar om 40 90 av exportkostnaderna för jordbruksöverskottet. Detta går regeringen i olika sammanhang ifrån. Jag ser det som en indikation på den viljeinriktning man har även nu när man går in i det nya avtalet. Detta 40-procentiga ansvarstagande — det har majoriteten av riksdagen vid upprepade tillfällen uttalat sig för — skall gälla i framtiden. I den arbetsgrupp som i dag jobbar med den framtida jordbrukspolitiken sker en utvärdering. Jag ställer frågan till ministern: Skall icke ingångna och pågående avtal hållas? Det är detta frågan gäller.
Herr talman! När Sven Eric Lorentzon tar upp frågan om riksdagsbeslutet om livsmedelspolitiken vill jag säga att det står i våra direktiv till jordbruksnämnden att förslagen skall utformas med utgångspunkt från riksdagens beslut 1984/85 om jordbrukspolitiken. Där råder det inte någon konstitutionell oöverensstämmelse. Sedan tar Sven Eric Lorentzon upp en helt annan fråga än den han ställt i kammaren, nämligen om det statliga delansvaret. Det har inte med jordbruksprisförhandlingarna och direktiven till dessa att göra, utan det är en fråga vi röstar om i riksdagen i samband med resp. proposition. Låt mig ändå säga, även om det rör en helt annan fråga än den som Sven Eric Lorentzon har ställt, att han har fel när han säger att vi på något sätt skulle gå ifrån något som riksdagen har uttalat upprepade gånger. Sven Eric Lorentzon erinrar sig kanske att hans parti och han själv förlorade en votering om innebörden av delansvaret och de 40 procenten förra året. Regeringen tar självfallet hänsyn till de beslut som riksdagen faktiskt har fattat.
Herr talman! Åsikterna går isär. Regeringen gör en tolkning och en stor minoritet i riksdagen som också arbetar med frågorna gör en annan tolkning. Jag hävdar fortfarande att man glider ifrån det jordbrukspolitiska beslutet, i handling och inte minst i de direktiv som nu har lagts fram.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att i samarbetet med Norge verka för ett stopp för de brutala metoder som används i jakten på sälar. Vidare har Ingbritt Irhammar frågat mig om regeringen avser ta några initiativ inom det nordiska samarbetets ram för att med anledning av den nu intensiva debatten åstadkomma en etiskt mera invändningsfri säljakt. Roy Ottosson har frågat utrikesministern om vad den svenska regeringen avser göra för att få stopp på den norska säljakten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den film som visades i TV för några dagar sedan och som skildrar säljakt i Norra ishavet har upprört många människor. Filmens skildring av säljakten motiverar självklart de starka reaktioner som uppstod. Det är min bestämda uppfattning att det vid all jakt måste användas metoder som inte i onödan skadar djuren eller vållar dem lidande. Den grymma jakt som filmen skildrar är enligt min mening oacceptabel. I ett anförande i Stortinget i förrgår underströk statsminister Gro Harlem Brundtland att den norska regeringen tar saken mycket allvarligt. Man har därför beslutat tillsätta en kommission med inslag av internationell expertis med uppgift att undersöka de anklagelser om regelbrott som framförs i filmen och som förekommit i ett antal sälinspektionsrapporter. Kommissionen skall gå igenom såväl tidigare inspektionsrapporter som Övrigt tillgängligt material. Resultatet av arbetet kan bli förslag om åtgärder för att ändra regler eller rutiner för jakten samt effektivisera den nödvändiga kontrollen. Bland experterna skall det finnas såväl veterinärer som sälforskare. Statsministern poängterade också att det inte minst för kustnationen Norge är viktigt att sätta in säljakten i ett större ekologiskt sammanhang. Forskningen kring marina däggdjur är därför av väsentlig betydelse. En omfattande utvärdering av sådana forskningsresultat och andra faktorer skall genomföras. Den norska regeringens arbete är således inriktat på att säljakten i framtiden i Arktis liksom överallt annars i Norden skall bedrivas i etiskt acceptabla former och med hänsyn till sälstammens möjligheter till fortbestånd. När jag inom kort träffar den norske fiskeriministern får jag dessutom tillfälle att diskutera denna fråga med honom och närmare informera mig om vilka insatser som görs. Inom ramen för det nordiska samarbetet finns en särskild ämbetsmannakommitté för fiskefrågor. Kommittén behandlar frågor om bl.a. hur vi på ett ansvarsfullt sätt skall hushålla med fiskbestånden och havsdäggdjuren och på vilket sätt de är beroende av varandra. Detta sker i samarbete med ämbetsmannakommittén för miljöfrågor. Genom detta arbete kommer vi att närmare följa frågorna om beskattningen av sälbestånden och formerna för jakten.

Herr talman! Vi har i TV-rutan fått ta del av en grym jakt på sälar och sälungar. Det är en jakt som dessutom har bedrivits med ålderdomliga metoder. Denna gång gäller det våra vänner i Norge, andra år har jakten i Storbritannien och i Canada diskuterats. Vi får dock inte glömma vårt eget ansvar och det stora lidande som vi genom våra miljöutsläpp har orsakat för tusentals sälar i Östersjön. I början på seklet fanns det hundratusentals sälar i Östersjön, nu finns det bara 1 000 kvar. Frågan är då om vi har rätt att diskutera dessa frågor när det gäller andra länder. Det är därför jag har ställt min fråga.

Det behövs förstärkt kapacitet för nationella åtgärder, det behövs en förbättrad fiskeriförvaltning och det behövs ett förstärkt samarbete i innanhav och regionala havsområden. Allt detta visar hur viktigt det är att vi får internationella överenskommelser. Statsrådet har talat om det arbete som görs i Nordiska rådet. Men är det inte så, statsrådet, att vi också behöver internationella överenskommelser på det här området? Det finns inte så många sådana. Jag skulle gärna vilja höra vad jordbruksministern säger om detta. Bör inte Sverige arbeta för att vi skall få internationella överenskommelser på detta område?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Däremot kan jag inte säga att jag var nöjd med svaret. Jag efterlyste något initiativ från svensk sida för att få stopp på säljakten. Jag tycker att det är hyckleri att låtsas att man skulle kunna bedriva någon typ av human jakt på sälar. Hur skulle det gå till? I Norge har man infört en mängd bestämmelser. De visade sig emellertid vara omöjliga, åtminstone opraktiska, att följa, så därför följer man dem inte. Det finns inget behov av den här säljakten. Vi behöver inte dessa skinn, vi klarar oss bra utan dem. Sälbeståndets fortlevnad är hotad i hela det här området, både på västisen och på östisen, även om norrmännen bestrider det. De har ju intresse av att göra så. Det förekom en sälinvasion vid norska kusten för snart två år sedan. Experterna tror att det berodde på överfiskning i Barents hav. Vi är emellertid inte riktigt säkra på det. Forskningen har inte avslöjat exakt hur det gick till. Det visar dock att något mycket allvarligt håller på att hända i det arktiska vattnen där sälarna hotas till döds. Min fråga gällde egentligen hur regeringen arbetar för att få stopp på detta internationellt och vilka initiativ man nu förbereder när man, bl.a. med hjälp av denna film, har kommit underfund med att det inte fungerar med s.k. humana eller etiskt godtagbara jaktmetoder. Filmen visade också att skinnen skickades till EG. Det gör frågan om hur den svenska EG-harmoniseringen kan påverka detta mycket intressant. Importeras det sådana här skinn till Sverige? Kommer EG-harmoniseringen som Sverige nu genomför att öppna dörren för sådana här skinn i Sverige?

Herr talman! Tack för svaret. I svaret beskrivs vissa åtgärder som nu vidtas i Norge, och det är positivt. Jag anser däremot att det också kunde vara lämpligt att diskutera denna fråga i Nordiska rådet. Det är främst två frågor det gäller, som jag ser det. Bör vi agera för att få stopp på säljakten, eller bör vi agera för ett temporärt stopp? Hur kan jakten, om den behövs, göras mer invändningsfri etiskt sett? Vi får inte glömma att det kan finnas olika anledningar till en viss säljakt. I den frågan är jag på motsatt kurs i förhållande till Roy Ottoson. Jag tänker exempelvis på säljakten på Grönland, där jakten är viktig för att befolkningen skall få tillgång till animalisk föda och även varma kläder. Men vi kan konstatera att man vid den jakten skonar sälungar och följer det etiska kravet, att djur med nyfödd avkomma skall få vara i fred. Hur är situationen i Norge? Dels påstås att säljakten omedelbart måste upphöra, eftersom sälbeståndet anses hotat, dels påstås att jakten är nödvändig, eftersom det t.ex. inte finns tillräckligt med fisk. Det kunde vara bra med åtminstone ett tillfälligt stopp av jakten i avvaktan på att dessa frågor reds ut. Skulle jakten däremot fortsätta är det viktigt att vi från svenskt håll agerar så, att den sker med mer normala metoder. Vi måste stävja djurplågeri. Sälungarna måste skonas. Vi svenskar reagerar mot detta med rätta. Men jag själv reagerar ibland över att vi inte visar en skarpare reaktion när människor i stället för djur plågas och torteras till döds. Det ena får inte utesluta det andra. Är det Mats Hellströms uppfattning att sälbeståndet, och då särskilt Grönlandssälbeståndet, är hotat? Om så är fallet måste vi agera för ett tillfälligt stopp.
Herr talman! Jag vill till Roy Ottosson säga att när det gäller de initiativ som nu krävts har den norska regeringen gått in. Den ser mycket allvarligt på detta och har tagit en rad initiativ som jag nyss har refererat. Jag menar nog att vi skall kunna ha så pass mycket tilltro till varandra i Norden, och att vi ser till vad den norska regeringen gör. Det tycker jag är viktigt. Vi skall inte framställa det som någon sorts kamp mellan Norge och Sverige, vilket har gjorts i debatten, då vi misstror intentionerna i ett demokratiskt grannland, där också känslor och djurskyddsengagemang finns. Jag menar att det är mycket viktigt att vi ser de åtgärder som den norska regeringen nu vidtar. De åtgärderna går i den riktning som både Roy Ottosson och jag är överens om — att man får en mer etiskt acceptabel jakt av sälar, och att man ser till sälarnas fortbestånd. När det gäller fortbeståndet är läget olika för olika sälarter. Om detta har Ingbritt Irhammar också ställt en fråga. Vi har i Sverige fridlyst sälstammen. Sälar av den typ som finns i våra vatten är starkt hotade. Det förhåller sig annorlunda med Grönlandssälen. När det gäller denna har det förekommit, som Roy Ottosson påpekade, inte bara en utan flera sälinvasioner. Enbart för två vintrar sedan fastnade i norska fiskares nät 60 000 Grönlandssälar till följd av en katastrof. Man vet inte, precis som Roy Ottosson säger, om det berodde på att loddan försvann eller om det fanns andra skäl. Det var en otäck katastrof där som sagt så många som 60 000 sälar fastnade i näten. Man vet att det rör sig om det antalet, eftersom sälarna räknades och fiskarna fick ersättning. De sälarna dog en grym död. Och hur många sälar dog inte vid kusten? Vintern därefter, förra vintern, var det en mindre invasion. Då var det ungefär 20 000 sälar som dog norska nät. Året innan den stora sälinvasionen dog kanske 10 000 sälar. Detta innebär att vi måste se på olika sätt när det gäller fortbeståndet för olika sälarter. Men det är riktigt att Grönlandssälens bestånd minskar.

Herr talman! Jordbruksministern säger att 60 000 sälar fastnar i näten. Men han är ändå inte beredd att ge mig ett svar på den fråga jag ställde om Sverige är berett att agera internationellt för att få till stånd konventioner på det här området. Detta gäller naturligtvis utnyttjandet av havet över huvud taget, det gäller djurskyddet och mycket annat. Det finns mycket få internationella överenskommelser som gäller djurskyddet. Det finns en konvention om skydd för hotade arter, och det finns en konvention om transport av djur etc. Det finns en jaktgrupp, CEC, som arbetar överstatligt för att få fram etiska regler. Men är det inte viktigt att vi internationellt arbetar för regler som är bindande för alla länder, för Sverige och andra länder? Jag vill ha svar på den frågan, jordbruksministern.

Herr talman! Det är riktigt att den norska regeringen har tagit en del initiativ, underligt vore det väl annars. Det är i Norge som det här händer. Men frågan är vad Sverige tänker göra internationellt i den här mycket viktiga frågan. Frågan berör ju inte bara Norge, den berör oss alla. Vi skall ha klart för oss att det här gäller en subventionerad verksamhet. Staten Norge går in för att se till att den här jakten kan bedrivas. Det har visat sig att man bedriver jakt på ett sätt som medför djurplågeri. Man bedriver jakt av säl inom ett hotat sälbestånd om vilket man har knapphändiga kunskaper. Det är då befogat att kräva att den svenska regeringen faktiskt tar initiativ på den internationella arenan, i FN, och försöker få till stånd någon typ av ny konvention. Jag frågade också hur den svenska EG-harmoniseringen kan tänkas påverka situationen. Kommer den att leda till att vi får import av de här skinnen? Det har ju visat sig att skinnen till stor del gick just till EG.

Herr talman! Det finns olika slags sälar, och de är i olika omfattning hotade. Men antalet Grönlandssälar har ändå halverats sedan år 1985. Anser jordbruksministern att Grönlandssälen är en hotad art? Om så är fallet, är jordbruksministern beredd att agera för åtminstone ett temporärt stopp och för att frågan även tas upp i Nordiska rådet?
Herr talman! Lars Ernestam får nog förlåta mig. Jag skall på en minut besvara många olika frågor som ställts av tre frågeställare. Dessutom har Lars Ernestam nu ställt en fråga som inte ställdes i den skriftliga frågan. Jag har ingenting emot att besvara den, eftersom frågan om internationella överenskommelser är viktig. Men det är en annan fråga än den som Lars Ernestam faktiskt ställde från början. Jag skall emellertid svara på frågan som Lars Ernestam ställde. Jag tror också att vi skall börja med det internationella agerandet. De länder där sälar finns är i hög grad just de nordiska länderna. Det är då inte dumt att göra som jag säger i mitt svar, nämligen att aktivera det nordiska samarbetet. Jag tror att detta är klokt och bra. Vi har dessutom i Norden kommittéer som arbetar med frågan om havsdäggdjuren, dvs. sälarna och valarna, samt fiskarna och det ekologiska samspelet dem emellan. En sådan kommitté är rätt forum för att bedriva en, gärna aktiverad, diskussion om sälarnas fortbestånd. Svaret är därför ja till både Lars Ernestam och Ingbritt Irhammar. Det kan finnas goda skäl att gå vidare till andra internationella organ och försöka att komma längre än i det nordiska samarbetet. Låt oss gärna ta den diskussionen, som dock gäller en annan fråga än den som Lars Ernestam ställde. Jag har alls ingenting emot detta.
Herr talman! Andre vice talmannen och jordbruksministern må förlåta mig, men jag vet inte hur man skall kunna diskutera den här frågan och komma åt problemet om man inte tar upp de internationella aspekterna. Det är ju så, att frågorna gäller områden som ligger utanför Sveriges territorialvatten. Diskussionen måste därför gälla internationella frågor. Jag tycker att det är rimligt att vi vidgar frågeställningen och diskuterar vad Sverige kan göra och vilka åtgärder jordbruksministern kan vidta. Det är då mycket intressant att få belyst om jordbruksministern är beredd att göra något mer. Det är bra att han diskuterar det här tillsammans med sin norska kollega. Det är bra att man arbetar med sälfrågan i Nordiska rådet, och det är naturligtvis alldeles utomordentligt att statsministern i Norge har satt i gång dessa utredningar. Men behövs det inte någon form av internationella överenskommelser för att komma till rätta med den här grymma jakten? Detta måste väl vara svaret på min fråga?

Herr talman! Jag noterar att jag inte fick något svar på frågan om hur Sveriges EG-harmonisering påverkar detta. I ett TV-program redovisades ju att sälskinnen i hög grad hamnar i EG-länderna. Att det finns avsättning för skinnen är naturligtvis en förutsättning för jakten. Man kan fråga sig vad svaret egentligen innehåller. Statsrådet säger att han skall diskutera frågan med den norska fiskeriministern och att frågorna om beskattningen av sälbestånden närmare skall följas i den särskilda ämbetsmannakommittén för fiskefrågor. Men det är verkligen inte att ta initiativ, det är verkligen inte att driva frågorna och försöka få stopp på en grym hantering, som dessutom hotar ändliga naturresurser. Dessa sälbestånd är hotade, det vet vi. De hotas inte av inuiterna utan av den industriella jakten, som dessutom är statsunderstödd. Det kan väl ändå inte vara så att man har lämnat över denna fråga till kungen när det gäller att driva på.

Herr talman! Jag vill, liksom Lars Ernestam, säga att vi aldrig får glömma kritiken mot oss själva. Det gäller att minska den miljöförstöring som leder till en mycket plågsam och långsam död för många sälar. Jag tyckte att Mats Hellströms svar var mycket positivt. Jag tolkade det nämligen som att frågan kommer att aktualiseras i Nordiska rådet. Där kunde det vara lämpligt att ta upp frågan om huruvida Grönlandssälen är hotad, mot bakgrund av att sälstammen har halverats sedan 1985. Och om så är fallet är det viktigt att införa åtminstone ett temporärt stopp av jakten.
Herr talman! Jag vill först till Roy Ottosson säga att han måste ha fått det som sagts rörande EG om bakfoten. Det är ju EG som har infört mycket stränga bestämmelser och förbud mot import av babysälskinn till EG länderna. Vad diskussionen handlar om är på vilket sätt de som exporterar till EG-länderna bryter mot dessa bestämmelser. Men EG-harmoniseringen innebär ju snarare en skärpning för en rad länder. Det är ju EG som har tagit initiativet till att sätta stopp för importen. Ur den aspekten borde man därför inte behöva befara att bestämmelserna skulle bli lindrigare på grund av en EG-harmonisering. Frågan om internationella överenskommelser anser jag är en helt avgörande och viktig fråga, och jag håller helt med Lars Ernestam om detta. Jag menar följande: Jag tror att det är riktigt att göra som vi nu gör, nämligen att först ta upp frågan på det nordiska planet. Sedan finns det goda skäl att gå vidare även internationellt. Vi kan göra det i Europarådet, och det bör vi göra. Vi kan även göra det i Internationella rådet för havsforskning. Det är de två organ, utöver det nordiska, vi kan använda oss av. Som Ingbritt Irhammar sade, och vilket även Gro Harlem Brundtland har sagt, finns det en oro kring vad som nu sker på både östoch västisen när det gäller Grönlandssälen, även om den inte är utrotningshotad.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att fler frågeställare deltar i debatten för att man skall få frågan belyst ur olika infallsvinklar. Jag tror ändå att det är riktigt att ta upp dessa frågor i internationella sammanhang. Jag förutsätter att Mats Hellström i de samtal som han skall ha med sina norska kolleger diskuterar detta vidare. Jag tror att det är bra för Norge att han tillsammans med dem för ut detta till andra länder, t.ex. Canada och Storbritannien, som är inblandade. Jag tycker att jag i denna tredje omgång i debatten har fått svar från Mats Hellström. Han är beredd att arbeta för detta i Europarådet och i de grupper som arbetar med havsmiljöfrågorna. Jag tycker att det är bra, och jag hoppas att dessa initiativ tas snart. Det vore intressant att få höra när statsrådet är beredd att ta dessa initiativ.

Herr talman! Jag har inte missuppfattat EG:s roll i detta sammanhang. Av den undersökning som några duktiga journalister har gjort framgår det att dessa skinn hamnar i EG-länderna. Det handlas med dem inom EG. Om Sverige dras in i denna EG-harmonisering kommer Sverige att få samma handel. Det intressanta i Mats Hellströms svar var att han antyder att Sverige kanske har sämre regler än EG-länderna. Det aktualiserar följande fråga: Vad tänker regeringen göra för att förbättra de svenska reglerna för att undvika denna typ av import? Vilka initiativ avser regeringen att ta? Vi har inte fått höra något annat än att regeringen skall diskutera och närmare följa frågorna. Vi har inte fått något konkret svar. Jag uppfattar det som att regeringen intar en passiv roll. Jag anser att det är hyckleri att tro att denna typ av jakt kan bedrivas i humana former. Det borde åtminstone införas ett temporärt stopp av jakten. Det borde statsrådet kunna ge besked om nu.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Mats Hellström säger, nämligen att vi i massmedia har kunnat se och höra att Gro Harlem Brundtland är öppen för någon typ av stopp i detta sammanhang. Det verkar åtminstone vara på det sättet. Då är det positivt om Sverige trycker på så att ett stopp införs, åtminstone tills man får en klarare bild över läget. Därför vore det bra med ett klart besked om att det är Sveriges inställning att verka för detta tills man har fler fakta på bordet. Det svaret borde statsrådet kunna ge.
Herr talman! Jag vill först till Roy Ottosson säga att han har fått det han säger om EG om bakfoten. Den frågan kommer för övrigt att besvaras nästa vecka. Roy Ottosson får ha någon ordning på vilka frågor som tas upp. EG har alltså stränga regler för detta, och det handlar om i vilken utsträckning man bryter mot dessa regler. Det har inte med EG-harmoniseringen att göra. Så fort vi får ett tillräckligt underlag för att föra fram frågan internationellt bör vi ta upp den både i Europarådet och i Internationella havsforskningsrådet. Jag tror att det är i det nordiska sammanhanget som vi skall börja. Och det verkar som om Ingbritt Irhammar, Lars Ernestam och jag är helt överens om detta. Gro Harlem Brundtland har redan talat om att ta fram ett underlag inför årets jakt på Grönlandssäl, så att man kan bedöma vad som skall ske i vår när det gäller norsk jakt. I Sverige råder det total fridlysning av säl förutom när det gäller viss skyddsjakt. Sverige har alltså infört det stopp som det talas om.

Herr talman! Den här debatten är ett exempel på att frågedebatter i riksdagen ibland kan vara ganska intressanta. Först får man ett, som jag tycker, ganska intetsägande svar från ministern. Sedan skärps frågeställningarna. Därefter får man mer långtgående utfästelser. Det har vi fått från jordbruksministern i dag, och det är jag tacksam för, eftersom det var därför jag ställde den här frågan. Jag vill nämligen att Sverige skall agera. Nu har jordbruksministern lovat att Sverige först skall arbeta tillsammans med Norge och i Nordiska rådet, och man skall ta fram material. Sedan skall man från Sveriges sida gå ut över hela världen med dessa frågor. Det är ett bra svar, och jag hoppas nu att jordbruksministern får möjlighet att fullfölja det som han har lovat i dag.

Herr talman! I den mån jordbruksministern har lovat att göra något är det som här har sagts bra. Men det är vagt. Jordbruksministern borde kunna säga att den svenska regeringen är beredd att arbeta för ett temporärt stopp. Under den tiden borde man kunna utröna hur det egentligen förhåller sig med sälbestånden på både östoch västisen och hur det industriella fisket påverkas. Det motiv som anförs i Norge, att sälen skulle hota fisket, är befängt, och det finns inget vetenskapligt underlag för det. Men det är detta norrmännen officiellt motiverar sin jakt med. Mats Hellström vill inte svara på frågan om Sveriges roll här och kopplingen till EG. Det kan jag förstå, för det är en svår fråga. Kanske vi kan höra svaret nästa vecka.
Herr talman! Jag skall för sista gången fråga om temporärt stopp. Nu fick vi höra att man i Norge arbetar för att se om det behövs ett stopp över huvud taget och att vi därför väntar. Så tyder jag jordbruksministerns svar. Men är inte det bättre att kräva stopp temporärt under tiden, eftersom vi inte vet om det blir absolut nödvändigt med ett stopp. Skulle det sedan visa sig att det är möjligt att fortsätta med jakten kan man gå ifrån stoppet. Men skulle det visa sig vara fullständigt olämpligt, då har man varit ute i så god tid som man kunnat. Därför är det viktigt att Sverige agerar nu.
Herr talman! Jag tycker som Lars Ernestam att vi här för en konstruktiv diskussion. Jag delar alltså hans uppfattning på den punkten. När det gäller frågan om temporärt stopp, som Ingbritt Irhammar talade om och som även Roy Ottosson nämnde, pågår parallellt med den diskussion vi för här en diskussion om samma sak i Stortinget i Oslo, som alltså är den instans som skall fatta beslutet. Den norske statsministern har nu sagt att man gör en genomgång av situationen inför vårens jakt. Jag tycker att det är rimligt oss grannländer emellan att vi inte här prompt säger vilken lösning det skall vara för att klara fortbeståndet i år. Det kan vi faktiskt göra när det gäller de svenska vattnen och de svenska sälarna. Men vi skall visa respekt för vad Stortinget och den norska regeringen kommer fram till. Målsättningen är ju gemensam för oss. Vi vet att vissa sälars fortbestånd är hotat men inte allas. Vi skall ha kvar sälarna, och vi skall klara fortbeståndet. Men när det gäller medlen skall vi ändå lyssna till det land under vars domvärjo frågan

Herr talman! Jag hade inte tänkt säga mer, men eftersom jag inte nämnt frågan om temporärt stopp i mina tidigare inlägg skall jag beröra den något. Det är riktigt som jordbruksministern säger, att vi skall ta mycket stor hänsyn till våra vänner i Norge och den diskussion som försiggår i Stortinget. Självfallet skall vi göra det och uttrycka förhoppningen att den diskussionen leder till ett bra resultat. Samtidigt tror jag inte det är fel att säga att vår uppfattning är att det vore rimligt att i avvaktan på stoppet göra ett uppehåll i den grymma jakten. Det är en ovanligt grym jakt. Jag tycker att vi har rätt att uttrycka det.

Herr talman! Det är viktigt med internationella initiativ på området. Det är faktiskt inte bara norrmännen som bedriver sådan här jakt. I TV-filmen kunde vi få rapporter från Barents hav vid Kolahalvön, där man bedriver liknande jakt. Det kan därför vara av stort intresse att ta upp frågan inom t.ex. FN:s ram eller inom någon annan internationell kommission, med sikte på att få en konvention som säger att man över huvud taget inte skall bedriva den här typen av jakt eftersom den inte har någon större betydelse som näring. Den forskning som behövs på området kan man klara utan den grymma jakten. Jag vill alltså med det här få regeringen att stödja den kamp som bedrivits i snart 15 års tid från en rad miljöorganisationer, som Världsnaturfonden och Greenpeace. Deras krav har varit befogade. Man borde ha lyssnat till dem mycket tidigare och inte låtit sig luras av begreppet etiskt acceptabla jaktformer. Det är detta man har gjort i Norge.
Herr talman! Lars Ernestam efterlyste ett uttalande om en viljeinriktning när det gäller uppehåll i den grymma jakten. Beträffande de jaktformer som beskrivs i filmen har jag redan i mitt första inlägg sagt att jag anser dem vara oacceptabla. Det är en grym jakt och bör enligt min mening inte förekomma. I Norge försiggår nu också ett arbete inom en kommission som skall se i vilken utsträckning brott mot de norska reglerna har begåtts. Den jakt som beskrivs i filmen har jag alltså klart tagit avstånd från. Det vill jag gärna säga ännu en gång.

Herr talman! Sven-Olof Petersson har frågat mig om regeringen är beredd att pröva framställningen från Hilleshög AB om frisläppande av genmanipulerad raps. Hybrid-DNA-delegationen, som har till uppgift att följa utvecklingen inom DNA-teknikens och andra närliggande teknikers områden, har i förra veckan granskat den plan för fältprövning av genmanipulerad vårraps som tillställts delegationen från Hilleshög AB. Delegationen har gjort en riskbedömning ur teknisk, vetenskaplig synvinkel och inte funnit att rimliga krav på skydd och säkerhet för människor och miljö äventyras. Därom rådde enighet. Till regeringen har inte gjorts någon framställning i den här frågan. För två veckor sedan utvecklade jag i övrigt min uppfattning i en liknande fråga. Jag deklarerade då att det är viktigt att vi har en handlingsberedskap att styra utvecklingen i önskvärd riktning och att vi inom jordbruksdepartementet arbetar med ett förslag som innebär att regeringen ber om riksdagens bemyndigande att meddela föreskrifter om användning av genteknik på växter. Frågan bereds skyndsamt med sikte på att ett förslag skall kunna föreläggas riksdagen under våren. Jag meddelade också att jag har för avsikt att tillsätta en utredning inom departementet med uppgift att klarlägga behovet av särskilda regleringar på området liksom vilka problem i övrigt som kan förknippas med avsiktligt utsläppande av genetiskt modifierade organismer. Detta arbete prioriteras. Ett utredningsförslag bör presenteras under hösten.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Den tolkning jag kan göra av det svar som jag erhållit är att regeringen inte är beredd att i nuläget pröva framställningen från Hilleshög AB om frisläppande av den nämnda genmanipulerade rapsen. I svaret säger statsrådet helt riktigt att hybrid-DNA-delegationen hade detta ärende uppe i förra veckan. Längre ner i svaret står att delegationen gjort en riskbedömning och inte funnit att rimliga krav på skydd och säkerhet för människor och miljö äventyras. Därom rådde enighet, säger statsrådet. Jag sitter själv i denna delegation sedan årsskiftet och var närvarande vid sammanträdet. Jag anmälde en reservation i ärendet, med hänvisning till att jag tyckte det var helt felaktigt att nu behöva ta ställning i ett ärende av denna art då vi inte har några regler att egentligen falla tillbaka på när vi skall ta ställning. Även om majoriteten skulle ha sagt nej till det nu aktuella projektet innebär faktiskt avsaknaden av tillämplig lagstiftning att den sökande själv får avgöra om han vill så sådan raps eller inte. Det gläder mig att statsrådet har för avsikt att lägga fram förslag inom området under året, dels under våren, dels under hösten. Men jag undrar om det inte vore rimligt att bredda underlaget i utredningarna och se till att fler kunde delta i utredningsarbetet.
Herr talman! Det är först när DNA-delegationen bedömt att den vill lyfta över frågan till regeringen som det blir en framställning till regeringen. Det har den alltså ännu inte gjort. Enligt uppgifter som jag har fått var delegationen enig i riskvärderingen. Jag har fått uppgiften att Sven-Olof Petersson ville göra ett tillägg till protokollet som gick ut på att man bör se över lagstiftningen på detta område. Det är självfallet en viktig sak som vi också arbetar med, men det rör sig alltså inte om någon oenighet när det gäller själva riskbedömningen — i varje fall inte om jag får döma av delegationens redovisning för mig. Sedan till Sven-Olof Peterssons andra fråga, som jag tycker är viktig. Vi har ju ansett att det går att hantera just den här speciella frågan med vår nuvarande lagstiftning. Jag vidhåller detta när det gäller växtskyddslagen. Enligt en uppgift som jag har sett skulle den inte kunna användas i sammanhanget. Jag och mina jurister är överens om att den mycket väl skulle kunna användas. Detta är emellertid inte till fyllest i det här speciella fallet, som alltså kan hanteras med vår nuvarande lagstiftning. Precis som Sven-Olof Petersson sade måste vi se till att vi kan vara nära forskningsfronten och bredda våra instrument när det gäller en verksamhet där tillämpningen av forskningen går så oerhört snabbt. Detta är skälet till att vi, som sagt, från departementets sida redan i vår kommer att be att få riksdagens bemyndigande att få ett starkare instrument när det gäller att agera beträffande genteknik i fråga om växter. Det gäller också den bredare utredning som görs inom departementet. Vi skall gärna ta hänsyn till Sven-Olof Peterssons synpunkter beträffande en breddning av det informationsunderlag som man kan få.
Herr talman! När det gäller uppgiften att få Hybrid-DNA-delegationen till statsrådet för att få information kan man väl säga att det kanske råder vissa meningsskiljaktigheter om tolkningen av vad som exakt sades på sammanträdet. I det här fallet kan vi lämna detta därhän. När man ser på den här frågan, herr talman, finner man att vi i dag faktiskt inte har någon lagstiftning. Det utsäde som Hilleshög AB har för avsikt att så i Sverige i år har framtagits i Belgien. Varför sår man då inte fröerna i Belgien, om man vill pröva dem? Kan det rent av vara så att man egentligen vill undersöka var Sverige står i dag? Är Sverige en frizon i detta sammanhang? Vad är det för växt eller gröda som vi nästa gång kommer att få ta ställning till? Är det måhända den där slutbetan som håller på att tas fram av Hilleshög AB och som diskuteras, en beta som skall tåla bekämpningsmedel av allehanda slag?
Herr talman! Jag kan inte bedöma skälet till att Hilleshög AB har tagit fram det här, men om det nu är som Sven-Olof Petersson säger har det visat sig att vi har instrument att hantera situationer av den typen. Växtskyddslagen kan också mycket väl användas för att bedöma gentekniska frågor med tanke på farlig spridning. Detta utvecklade jag för ett par veckor sedan i ett frågesvar till Lennart Brunander, som jag nu ser sitta i kammaren. Här är alltså de tidsuppgifter som går ut på att det här inte skulle vara möjligt felaktiga. Sverige är alltså inte någon frizon. På grundval av lagstiftningen skall man för övrigt ta hänsyn till tillkommande omständigheter. Men jag håller med Sven-Olof Petersson. Detta är inte tillräckligt i sig. Det kan gälla andra områden och etiska frågeställningar som inte i och för sig har att göra med det som det nu handlar om, dvs. avsiktligt utsläppande av organismer. Inte minst kan det bli fråga om den typ av supergrödor, superbetor och annat där det handlar om att öka användningen av bekämpningsmedel, trots att vi vill minska den. Sådant skall bedömas i den utredning som inom mycket kort tid kommer att tillsättas. Det rör sig om någon eller några veckor. Resultatet bör som sagt föreligga i höst.
Herr talman! Huruvida nu gällande växtskyddslagstiftning är tillämplig eller ej i detta fall råder det onekligen synnerligen delade meningar om. Auktoriteter på området hävdar olika uppfattningar. Bara detta innebär att det är mycket svårt att se vad man egentligen har att rätta sig efter. Jag skulle vilja hänvisa till den lagstiftning som finns i andra länder. Det finns en förhållandevis sträng lagstiftning i angränsande länder som Danmark och Västtyskland. Jag anser, liksom statsrådet, att det är angeläget att vi får motsvarande lagstiftning i vårt land. Det är mycket angeläget att det under en tid blir någon form av temporärt stopp för frisläppande, så att vi noggrant kan diskutera frågorna och ta del av den debatt och den verksamhet som finns på skilda håll i samhället i dag.

Herr talman! Ägaroch inflytandefrågorna i näringslivet måste ägnas större uppmärksamhet. Det står helt klart efter en serie av olika åtgärder som har väckt uppmärksamhet. Det behövs också ordentliga etikregler i samband med emissioner. De senaste årens utveckling inom näringslivet har inneburit en ökad förmögenhetstillväxt för många företag och aktieägare. Tidigare ekonomiskt starka företag, finansiella institutioner och stora aktieägare har kunnat förstärka sin ställning. Klyftorna i samhället har ökat, medan de s.k. klipparna har haft gyllene tider. Herr industriminister! Är det detta som socialdemokraterna brukar avse med talet om ”Sverige på rätt väg”? Regeringen har medverkat till börsintroduktion av vissa statliga företag, t.ex. Procordia och PKbanken. Nu senast handlar det om total försäljning av UV-Shipping. Det finns ett genomgående mönster i regeringens agerande i samband med dessa affärer. Stora kapitalplacerare har favoriserats och utförsäljningskurserna på aktierna har varit låga. Regeringen har därigenom befrämjat och förstärkt den redan starka maktoch ägarkoncentrationen i samhället. Inom centern ser vi allvarligt på den här utvecklingen från maktoch fördelningspolitiska utgångspunkter. Därför har vi begärt dagens särskilda debatt om försäljning av statliga företag. Det behövs klart uttalade principer i samband med försäljningar. Målet måste vara att åstadkomma ett spritt och decentraliserat ägande. Försäljningen av UV-Shipping är i dag en stor skandal. Ett begränsat antal personer och aktieägare har fått särskilda fördelar. UV-Shipping blev till glädje för stora kapitalplacerare, t.ex. löntagarfonder och försäkringsbolag. Den s.k. allmänheten, som fått ca 33 0 av aktierna, består främst av några noggrant utvalda personer i finanskretsar. Enligt uppgift har ca 180 personer fått mer än en aktiepost som omfattar 500 aktier. Till de favoriserade och utvaldas skara hör en löntagarfondsdirektör, s.k. ekonomichefer, portföljförvaltare, finansdirektörer, varav en bosatt i Schweiz, och liknande som utgör toppar i näringslivet. Detta uttryckte en bankkamrer i en radiointervju i början av året: ”Det är de kunder vi tjänar på.” Aktierna i UV-Shipping har kunnat köpas till ett lågt belopp, 42 kr. per aktie. Därefter har handeln med aktierna visat på en stor kursuppgång. Därigenom har ett fåtal personer och tidigare starka aktieägare på kort tid, genom statens medverkan, getts ekonomiska fördelar som borde ha kommit en bredare allmänhet till del. Detta är djupt allvarligt ur demokratisk och fördelningspolitisk synpunkt. Ärendet är nu föremål för utredning i bankinspektionen och försäkringsinspektionen och likaså hos riksåklagaren. Det finns misstankar om mutor i samband med affären. Någon skriftlig överenskommelse med inblandade banker och fondkommissionärer om principerna för försäljningen finns tydligen inte. De anvisningar som bankinspektionen utfärdat i maj 1983 har inte följts. Det är naturligt att kritiken mot regeringens sätt att agera är stor. I tidningen Metallarbetaren skriver Stig Jutterström följande: ”De borgerliga regeringarna pumpade på sin tid in miljardbelopp i den krisdrabbade varvsnäringen, bl.a. för att rädda jobben. De borgerliga såg till att folket solidariskt stod för kostnaderna. Socialdemokraterna såg till att klipparna tog hem vinsterna.” Herr talman! Jag tvingas att säga: Sådan är dagens socialdemokrati! Med UV-Shipping ordnade regeringen en nyårsrea i jätteformat på ett statligt företag. Inte ens i Margaret Thatchers rike skulle detta vara möjligt. En koncentration av ägandet är inte önskvärd i vare sig offentlig eller privat regi. Dess värre har balanserande privata och offentliga maktkoncentrationer haft ett starkt stöd i den mycket koncentrationsdrivande politik som regeringen fört. Enligt centerns uppfattning måste försäljning av statliga företag ske i former som innebär ett spritt ägande. Det enskilda aktiesparandet måste stimuleras bl.a. för att de stora institutionella placerarna inte skall få en alltmer dominerande roll i näringslivet. Det finns i dag sammanlagt ca 165 statliga företagsgrupper. Dessa företag äger dessutom större eller mindre delar i ytterligare närmare 900 bolag. Verksamheten spänner över vitt skilda fält — stålproduktion, restauranger, nyponsoppa, data m.m. Självklart skall det finnas statliga företag, men det är inget självändamål. Inom vissa sektorer är det nödvändigt med statliga företag för att kunna upprätthålla en fungerande service i olika delar av landet. Statliga företag skall kunna säljas på samma sätt som staten skall kunna köpa företag. Ytterligare några av de statliga företagen står inför en börsintroduktion, t.ex. SSAB och ASSI och kanske även LKAB. För SSAB:s del väntas detta ske under våren. Däremot är formerna för börsintroduktionen ännu inte kända. Enligt centern måste följande principer gälla i samband med börsintroduktion av SSAB och andra aktuella företagsförsäljningar. 1. Ägarspridningen måste vara stor. Decentralisering bör väljas före centralisering. Någon diskriminering av småsparare till förmån för större kapitalplacerare skall inte få förekomma. 2. För de banker och fondkommissionärer som anlitas skall det finnas klart uttalade direktiv om statens önskemål. Aktierna bör dessutom säljas i små poster. Detta gynnar de små spararna. 3. De anställda bör i första hand få möjlighet att bli delägare i företaget. Därmed får de också ett ökat medinflytande, och ett markerat spritt ägande uppnås. 4, Den s.k. allmänheten skall ges tillfälle att teckna aktier efter klart fastställda principer. Småsparare måste prioriteras. 5. Av kapitalmarknadens ordinarie aktörer bör sådana institutioner som ägs av många, t.ex. aktiefonder och pensionsstiftelser, få köpa aktier — allt för att motverka ett koncentrerat ägande. Herr talman! Jag vill ställa en fråga till industriministern: Är industriministern och regeringen beredda att ställa upp bakom dessa principer för det framtida agerandet i samband med utförsäljning av statliga företag? Dessutom efterlyser jag bättre moral och etik hos banker och fondkommissionärer. Det finns starka skäl att utforma ordentliga etikregler som banker och fondkommissionärer måste följa. Sådana etikregler bör i första hand utformas i samverkan mellan samhälle och näringslivsorganisationer. Om detta inte hjälper, är jag och centern inte främmande för att ytterligare lagreglera de principer och den policy som bör gälla i sådana här sammanhang. De personer, banker och kommissionärer som bryter mot vad god etik och moral innebär har inte på arenan att göra. Vi måste, herr talman, eftersträva sunda, demokratiska och rättvisa villkor såväl när staten som när privata bedriver affärsverksamhet. Det som har hänt på senare tid visar att det krävs åtgärder från riksdag och regering för att sanera marknaden.

Herr talman! Börsintroduktion av statliga företag är ingen unik svensk företeelse. I en lång rad länder världen runt med regimer av de mest skiftande politiska färger säljs i dagarna statliga företag ut till privata investerare. Det sker i det socialistiska Spanien lika väl som i det konservativa Storbritannien. Exemplen kan mångfaldigas. Motiven kan skifta. Man kan dock urskilja fyra huvudskäl till försäljning av statliga företag. Det första och det viktigaste skälet som anförts är att man vill få till stånd en betydande ägandespridning. Det har man åstadkommit bl.a. vid försäljningen av det brittiska televerket. Genom att låta alla telefonabonnenter få möjlighet och företräde att teckna aktier och genom att låta alla anställda i det brittiska televerket få möjlighet att teckna aktier har man åstadkommit en omfattande ägandespridning vid ett och samma tillfälle. För det andra har det sagts att man skulle få effektivare företag med mer kompetenta ägare. Det har framför allt varit företag med verksamhet av mycket personalintensiv karaktär — lastbilscentraler och åkerier, där de anställda har stort intresse och många gånger har varit bättre ägare än staten. Det tredje starka skäl som anförts är att man vill minska den totala statsskulden. Man vill sanera statsfinanserna och använda skattebetalarnas pengar till något de är bättre lämpade för än att äga företag. Det har framför allt gällt att försöka få till stånd försäljning av företag med mycket substans och investerat kapital. Det har handlat om att få återbäring på pengar man har lagt ned när man sanerat eller av andra skäl tvingats gå in i ett företag. Ett fjärde skäl, som man har kunnat särskilja i den svenska debatten, har varit att åstadkomma klara spelregler för regering och riksdag kontra näringsliv. Det gäller kanske inte minst i fråga om gamla statliga företag, som erhållit betydande kapitalsubventioner under många år, att det på detta sätt markerats att man tagit bort den hängmatta eller det fallnät som de statliga kapitalinsatserna varit och förklarat att man skall agera fullt ut på marknadens villkor. I Sverige har dock, till skillnad från i många andra länder, försäljningarna av statliga företag kommit att kännetecknas av en fortsatt maktoch ägandekoncentration och ofta minskad insyn. Tvärtemot utlandets strävan efter en omfattande maktoch ägandespridning har man i Sverige gett förtur till institutioner och fonder av olika slag. Så var fallet när man introducerade f.d. Statsföretag, Procordia, på börsen. De stora institutionerna fick teckna den dominerande delen av de aktier som introducerades, medan småspararna, den hushållssparande allmänheten, fick en oacceptabelt liten tilldelning och fick stryka på foten vid börsintroduktionen. PKbankens första börsintroduktion till allmänheten gick tämligen bra, får man nog säga. Den gick ut till ett stort antal sparare, och man såg sedan till att man fick en rätt rimlig introduktionskurs, som gjorde att det inte blev några stora och snabba klipp. Däremot har PKbankens riktade emission till Pensersfären kanske varit mindre väl avvägd, i och med att man ånyo gått till några få stora ägare. Det har dessutom visat på en kanske mer tvivelaktig moral i sammanhanget. Det är värt att notera att i statens egen bank, PKbanken, är maktkoncentrationen total. PKbanken är den enda stora affärsbanken i Sverige där småspararna har ett oerhört litet inflytande. Man har ingen som helst begränsning av ägande och inflytande i den statliga PKbanken, till skillnad från alla andra stora affärsbanker i Sverige. Även i NCB har en betydande ägandespridning skett, vilket jag tycker är positivt, även om man inte har tagit steget fullt ut. Det dagsaktuella Uddevalla Shipping, ett högriskföretag med mycket skattepengar i bagaget satsade sedan tidigare, har, tycker jag, kommit att berika redan penningstinna löntagarfonder. För skams skull har man släppt in diverse försäkringsbolag och ett par rederier, medan småspararna fått nöja sig med bara en tredjedel av det totala antalet aktier i företaget. Dessutom har det varit alltför mycket av smartness vid tilldelningen av aktier i företaget till småspararna. Det tycker vi är helt oacceptabelt. Jag vill bara nämna en annan försäljning som inte har blivit av. Det är Götaverken Arendals mera spektakulära försäljning av riggar. Den stoppades. Jag tycker det var positivt. Men jag tycker inte att det var positivt att man vid denna försäljning skulle sälja skatteavdrag i mångmiljardklassen. Att regering och riksdagsmajoritet skulle kompensera för uteblivna skatteavdrag tycker jag är oacceptabelt. Det är inte den typen av försäljning och börsintroduktioner vi skall ägna oss åt. Jag är väl medveten om att det är svårt att göra en bra börsintroduktion och att bestämma en introduktionskurs på börsen som inte är för hög och inte för låg. Det är också svårt att finna former för en tilldelning som går rätt till och ger alla samma chans. I PKbankens fall har man lyckats tämligen bra. Kursstegringen blev relativt liten efter introduktionen. Den begränsades till 7 70. När det gäller Procordia, f.d. Statsföretag, och Uddevalla Shipping tillhör man däremot de sämsta kurssättarna när det gäller börsintroduktioner i Sverige. Det tycker jag är beklagligt. Det visar på att man har gjort ett klart misstag vid prissättningen av dessa företag och givit betydande favörer till ett antal personer. När staten skall sälja företag måste allt gå klanderfritt och etiskt till. Det har skattebetalarna rätt att kräva, i synnerhet när mycket skattepengar har spenderats på att sanera företagen. Betydande misstag har begåtts, och alla har inte getts samma chans. De stora har gynnats på de smås bekostnad. Penningstinna löntagarfonder har fått gå före. Det kan vi aldrig acceptera. Man måste ställa krav på försäljningen av statliga företag. Man måste för det första se till att man får största möjliga ägandespridning, så att man även tar hänsyn till den stora allmänhetens vilja att satsa pengar i f.d. statliga företag under bibehållande av stabilitet i företagen. Det är för det andra centralt att småsparare och anställda vid börsintroduktion ges företräde vid aktieteckningen, så att de får gå före de stora institutionerna och inte tvärtom, den väg som den socialdemokratiska regeringen har tenderat att välja. Det gäller att se till att de bästa förutsättningarna ges till de börsintroducerade företagen. Då är det bra med en stor ägandespridning. Samtidigt är det bra att ge företagen kompetenta ägare, och det tror jag man kan göra inom ramen för dessa grundprinciper. Jag måste därför fråga industriministern varför man konsekvent från socialdemokraterna alltid kommit att misshandla småspararna och småfolket vid dessa börsintroduktioner. De övriga, de stora institutionerna och löntagarfonderna, har fått full tilldelning, medan småspararna har fått maka åt sig och inte kunnat ta för sig av de godbitar som funnits att bjuda. När alla här i kammaren talar om att vi har ett otillräckligt hushållssparande, varför missgynnar man då just hushållens sparande i aktier? Varför slår man vakt om en fortsatt maktoch ägandekoncentration, där man koncentrerar ägandet i de introducerade företagen så starkt till några få ägare i stället för att sprida det på så många som möjligt? Jag trodde att det rådde enighet om att vi skulle eftersträva en spridning av ägandet till det stora flertalet småsparare här i landet. Herr talman! När Margaret Thatcher i Storbritannien säljer statliga företag har hon vinnlagt sig om att låta småfolket i första hand få möjlighet att teckna aktier. Hon har också fått ett brett folkligt stöd för sin linje, efter att inledningsvis ha fått en betydande kritik. När svensk socialdemokrati går till aktion gynnas i stället de stora kapitalförvaltarna på småfolkets bekostnad. Man förstärker därmed maktkoncentrationen. Det är en nog så slående skillnad mellan svensk socialism och en borgerlig svensk politik när det gäller att börsintroducera statliga företag och se till att vi får den maktoch ägandespridning jag tycker är det mest väsentliga och centrala vid en försäljning av statliga företag.

Herr talman! Det är i och för sig glädjande att svenska staten nu har kommit i gång med utförsäljningen av industriföretag för vilkas ägande i offentlig regi det inte finns några egentliga motiv. Det vore ännu roligare om denna utförsäljning ägde rum enligt en långsiktig strategi, vilket föreslås i en motion av centern, moderaterna och folkpartiet. Man kan emellertid ändå konstatera att den här debatten äger rum vid rätt tidpunkt, eftersom man nu står inför en omedelbar introduktion på börsen av SSAB, och eftersom introduktionen av LKAB kanske kommer om ett år. Därför kan man säga att debatten förs vid en tidpunkt då de synpunkter som framförs kan komma till nytta vid förestående mycket stora emissioner av aktier till allmänheten. Kedjan bestående av Procordia, NCB och Uddevalla Shipping är inte lycklig. Den ger anledning till ett stort antal frågor, och jag vill ställa några till industriministern. Varför eftersträvar staten inte största möjliga spridning när den säljer ut aktier i statliga företag? Deras värde grundas ju i princip på insatser av skattebetalarna i gången tid när företagen ofta rekonstruerades med skattebetalarnas medel. Därför finns det anledning att säga att anställda och allmänhet bör prioriteras när aktierna säljs ut. Det är ett rättvisekrav i en demokrati. Dessutom är det ett villkor att ett stort antal aktieägare finns för att börsen skall kunna notera aktien. Men spåren förskräcker. När Procordia introducerades på börsen gick 2 9 till allmänheten, när NCB introducerades gick 5 9 till allmänheten, och när Uddevalla Shipping introducerades gick 30 9 till allmänheten. Det är alldeles för litet. För det första: Varför bestämmer man inte att minst hälften av aktierna vid en utförsäljning alltid skall gå till anställda och allmänhet? Skulle inte det vara en lämplig målsättning vid kommande nyemissioner eller utförsäljningar av statliga företag? För det andra: Varför spärrar man inte möjligheten för diverse insiders, portföljförvaltare, finansdirektörer och storkunder hos banker och bankirfirmor att komma över dubbla eller tredubbla aktieposter? I prospekten borde man skriva att enskilda personer bara får en aktiepost. På anmälningssedeln borde man repetera samma budskap och skriva att ingen har rätt att få mer än en aktiepost. Sedan skulle man genom någon revisionsfirma eller på något annat sätt, genom Värdepapperscentralen, kunna kontrollera att varje enskild person fått bara en aktiepost. Detta är inte särskilt svårt att tekniskt göra, men det är en anständighetsfråga att det blir gjort. För det tredje: Varför tillgriper man inte lottning när det blir en överteckning av privata aktietecknare? En sådan överteckning har det ju ofta varit vid de emissioner som jag har talat om. Om man tillgriper lottning kan ingen klaga på ett orättvist förfarande, vilket man i dag med visst berättigande kan göra. För det fjärde: Varför låter man inte företag och fonder som bereds tillfälle att teckna eller i förväg får löfte om att teckna också betala en premie på t.ex. 10 20 för denna förmån? Detta har man gjort i Frankrike när man där har sålt utstatliga företag, och så borde man kunna göra också i Sverige. Man kanske inte kan göra det fullt ut när man inbjuder företag att teckna aktier på grund av att de har en speciell sakkunskap. I fallet med Uddevalla Shipping var ju Nordström & Thulin och Bilspedition företag som kan branschen, och de var därför önskvärda som aktieägare. Men när det gäller försäkringsbolag, ATP-fonder och löntagarfonder finns det väl inte anledning att inte säga att de skall betala något för förmånen att få satsa ett garanterat belopp i emissioner om vilka man i förväg vet att de är mycket lönsamma. För det femte: Om osäkerhet föreligger om rätt emissionskurs, och en sådan osäkerhet föreligger mycket ofta, borde man pröva något av följande två förslag. Man skulle kunna göra en provemission av en mindre post för att se hur marknaden tar emot den. Då får man en viss uppfattning om vad som kan vara rätt kurs. Man kan också uppskjuta emissionen, vilket man kanske borde ha gjort i fallet Uddevalla Shipping. För att göra ett sådant uppskjutande möjligt krävs att man har skrivit ett avtal med banker och bankirfirmor. Det skall inte vara omöjligt att göra. I fallet UV-Shipping har man ondgjort sig över att kursen 42 kr. gick upp till 84 kr. första dagen som aktien introducerades. Den gick sedan tillbaka till 60 kr., och kursen kanske därför inte var så orimlig. Under tiden från det att man tryckte prospektet för Uddevalla Shipping till dess att aktien noterades på börsen gick aktiekurserna i Nordström & Thulin upp med 100 96. Det är därför inte orimligt att aktierna i Uddevalla Shipping gick upp ganska ordentligt under samma tid. Men enligt min mening skulle man i detta fall ha förbehållit sig rätten att skjuta upp emissionen några månader, kanske ett halvår, för att inte riskera att kursen visar sig ligga långt under vad marknaden sedan är beredd att betala. Herr talman! Vi i folkpartiet anser att dessa frågor måste få ett tillfredsställande svar innan nästa utförsäljning, som torde gälla SSAB, äger rum. Den kedja av mycket anmärkningsvärda utförsäljningar som nu ägt rum måste brytas innan nästa emission erbjuds marknaden.

Herr talman! Anledningen till dagens debatt är börsintroduktionen av UV-Shipping. Det är en fråga som har diskuterats intensivt. Frågan har vid ett flertal tillfällen diskuterats också här i kammaren. Man kan därför med fog fråga sig om det är möjligt att tillföra något nytt. Kanske är det som den gamle kungen skrev på milstenarna: I herredagsmän, resen icke så fort, vad som göras skall är allaredan gjort. Så enkelt är det emellertid inte, fler börsintroduktioner förbereds nämligen. Nu står SSAB på tur. Och nästa villa skall väl inte behöva bli värre än den nu genomförda. Kan dagens debatt leda dit, ja då är den absolut inte förfelad. I ett ordspråk sägs att det båtar föga att gråta över spilld mjölk. Det är riktigt. Inte heller blir det bättre av att använda starka ord. Jag skall därför försöka undvika dessa uppslagsändar. Men även om det inte hjälper att gråta över det som redan är spillt, vill jag något kommentera vilka som skummar grädden i dagens Sverige. Med en sådan ansats svarar jag också mot det som jag förväntas säga. Det är väl bekant att vpk i princip är motståndare till privatiseringar och börsintroduktioner av allmän egendom. Vi i vpk menar att statliga företag borde utvecklas till föredömen för andra företag när det gäller långsiktighet och produktiva investeringar och när det gäller produktivitetshöjningar och produktutveckling i stället för att ägna sig åt finansoperationer. Hur vi skall nå dithän är något som vi borde diskutera i stället för patentmedicinen privatisering och börsintroduktion. Just i dag diskuterar vi emellertid på andra villkor. Vi kan återkomma i andra sammanhang till mer vidlyftiga debatter, kanske med andra representanter för vpk. Själv sitter jag i skatteutskottet, och anledningen till att just jag deltar i debatten för vpk är just namnet UV-Shipping. UV står nämligen för Uddevalla, och jag är bördig från den kommunen. Det är för övrigt anmärkningsvärt hur Uddevalla har kommit att hamna i den politiska hetluften. Ena dagen rör det sig om miljö och trafikpolitik. I dag rör det sig om industripolitik, moral och privatisering. Det verkar som om Uddevalla håller på att utvecklas till något slags experimentverkstad, inte bara för nya bilfabriker utan också för nya politiska linjer. Alla, inkl. industriministern, är kritiska till börsintroduktionen av UV Shipping. Vad återstår då att diskutera? Jo, en rad frågeställningar återstår. Jag skall inte ställa några retoriska frågor till industriministern. Jag skall i stället försöka peka på några frågor som bör besvaras av en riksdagsmajoritet i handling. Vi kanske har olika svar på dessa frågor. Jag skall redovisa mina svar, kanske kommer andra partier att redovisa sina svar, nu eller vid kommande beslut som detta föranleder. Först vill jag något peka på bakgrunden till denna affär. Man frestas nästan säga lågprisvaruhuset för särskilda kunder. Genom privatiseringen har tre löntagarfonder fått överta statens aktier till en kurs som alla betraktar som en underkurs. Några företag, bl.a. Bilspedition, har fått förmånen att gå in i en nyemission, och det till samma förmånspris. Det är dessa privata företag som nu är huvudägare. Så långt ledde fondsteget. I det reellt existerande Fondsverige privatiseras statens företag via löntagarfonder! Var det detta hot som 4 oktober-rörelsen kämpade emot? Var det detta som arbetarrörelsen kämpade för? Då förstår jag poeten som diktade kring fonderna. Hade kursen satts till i vart fall 50-60 kr. så hade staten fått in 50-100 milj.kr. mer än de 210 miljoner man fick. Det kan tyckas försumbart för den som hanterar miljarder, men små inkomster och fattiga vänner skall aldrig föraktas. Hade sedan emissionskursen satts till något liknande, hade rederiet fått in 200-400 milj.kr. utöver de 630 miljoner som affären nu gav. De pengarna hade kommit väl till pass i företaget vid en eventuell konjunktursvacka. Det är sant att rederibranschen är en osäker marknad. Men även om sjöfartskonjunkturen går i vågor, är den långsiktiga trenden för 90-talet i klart stigande. I nr 5 av Svensk Sjöfarts Tidning 1989 kan man läsa följande: "1986 började dock saker hända igen och sjöfarten är på väg in i en ny epok --=—- Denna epok kommer att karakteriseras av en radikalt förbättrad lönsamhet — — -.” Så ser prognosen ut för redarna. I tidningen finns en uppgift om att stora begagnade tankrar haft en värdeökning på 60 96 om året från 1986. Och man avrundar med följande för mig som är uddevallabo smått ironiska kommentar: ”Neddragningen av världens varvskapacitet har medfört att det i dag inte finns kapacitet för att hantera den nödvändiga expansion som kommer att behövas under 90-talet. Det är ej heller möjligt att snabbt expandera skeppsbyggnadskapaciteten i länder utanför Japan och Sydkorea.” Nej, det är det inte, för där Uddevallavarvet låg finns i dag Volvo. Där ligger Volvo som har fått miljarder i öppna och indirekta subventioner för sitt bygge. Jag är glad över att Volvo kom till Uddevalla när nu regeringen lade ner varvet. Men var miljardrullningen till landets mest lönsamma företag nödvändig? Skall det verkligen vara nödvändigt att också förlora på gungorna när man redan förlorat på karusellerna så många gånger? Skall redargrupper ges möjlighet att via staten sko sig på prisuppgångar som staten varit med om att grundlägga genom varvsnedläggningar, varv som staten tagit över ansvaret för när samma redarkretser varit på obestånd och ville lägga ned? Detta är uppoch nervända världen. Vi har en arbetarregering som ”socialiserar” förluster och privatiserar vinster. Detta kunde ha varit illa nog, men det är värre. Till detta kommer att privata spekulanter i affärsvärlden, s.k. VIP-kunder, fått möjlighet att sko sig på affären. De s.k. lösa påståendena för några månader sedan är nu bekräftade, och det är i det närmaste pinsamt att de borgerliga partierna skall undervisa en arbetarregering om det jämlika sättet att privatisera statliga företag. Det är pinsamt att läsa i affärstidningarna att det i högerns Frankrike fanns och i Thatchers England finns lagstiftning mot sådant mygel som bedrivs i Sverige. Och det handlar inte om en handfull kronor. De som gjorde dessa klipp fick på en dag mellan 30 000 och 90 000 kr. i arbetsfri inkomst. Om detta är i bästa eller sämsta fall vet jag inte. För denna del av affären har statsrådet tagit sitt ansvar och sagt att vi inte skall göra så mer. Men att ta på sig ansvar i teorin och i praktiken är ibland inte samma sak. Jag begär inte att alla ministrar som gör fel skall avgå, för då skulle det bli en väldig flyttkarusell, men jag menar att för att ansvaret skall bli trovärdigt måste också ansvar utkrävas av dem som i praktiken handlagt affären. Annars kan man tro att handläggarna handlat enligt givna instruktioner eller i tyst samförstånd. En sådan tolkning ges av DN:s börskommentator den 12 februari som skriver: ”Industridepartementet är inte så bakom flötet att det inte vet skillnaden mellan lottning och ett selektivt urval — — -.” En sådan normalitetstolkning ges också av aktieägarnas VD Lars Erik Forsgårdh, som säger: ”Det är en del av den allmänna smörjningen som finns i systemet. Det är mer regel än undantag.” Till hans heder skall sägas att han menade detta som kritik. Det finns ett enkelt sätt att undanröja alla tvivel om huruvida företagen handlat enligt givna instruktioner, underhandslöften eller mot statens vilja. Det är att säga att dessa företag sätts i karantän och att de inte får delta i kommande sådana affärer. Det är ett klart och enkelt besked, som det vore befriande att få höra här. Mina fem frågor är enkla: 1. Borde staten ha privatiserat eller sålt ut UV-Shipping? Mitt svar är nej. Trenden inom sjöfarten pekar på uppgång. Det torde ha varit möjligt att driva rederiet i statlig regi med god avkastning. 2. Var det fel att nyemittera aktier? Nej, inte nödvändigtvis. En nyemission kan vara försvarlig om den tillför företaget behövligt kapital och sakkunskap. Då kan det vara riktigt. 3. Låg emissionskursen rätt? Nej, den var uppenbarligen långt under marknadsvärdet. 4. Brukar kursen ligga riktigare när staten emitterar? Nej, i samtliga fall när staten emitterat aktier har man satt kursen lågt. I Procordiafallet fördubblades värdet på en dag. Så det är en regel, inte något undantag. 5. Gick emitteringen rätt till? Nej, inte om man vill ha ut så mycket kapital som möjligt, och det vill man väl om man inte privatiserar av ideologiska skäl. Men vill man stärka företaget, skall man försöka få in så mycket kapital som möjligt. Inte heller var emissionen rättvist fördelad. Till sist tre förslag om en bättre hantering. För det första: Lägg kurserna högre. Syftet är ju som sagt inte det ideologiska utan att sälja för att få mer pengar. För det andra: Öka hushållens andel. Blir aktierna övertecknade kan hushållens andel ökas. Så gör man i England. Om någon skall ha företräde borde det vara de anställda. För det tredje: Överge VIP-fördelningen. Det är bättre att lotta ut än att låta vissa VIP-kunder ha förtur. Det är riktigt som industriministern säger. Men det är ännu bättre att göra auktionsförfarande eller anbudsförfarande om intresset överstiger utbjuden andel. Då ges företaget maximalt med nytt kapital. Men sök framför allt andra vägar än börsintroduktion för att stärka statliga företag. Det finns flera kreativa vägar än de som anvisas av Thatcher.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna beskylls ofta för att vara ett enfrågeparti, som har miljöfrågorna på entreprenad. Om så vore skulle vi knappast ha så mycket att säga om börsintroduktion av statliga företag. Nu är emellertid påståendet att vi skulle vara ett enfrågeparti inte korrekt. Partiet har en överordnad ideologi, som kan tillämpas på de flesta samhällsområden. Den kan beskrivas på många sätt. Dess grund är uppfattningen att vi som lever nu har ett långsiktigt moraliskt ansvar för naturens och människornas överlevnad på denna planet på rättvisa och jämlika villkor. Vi är ytterst kritiska mot industrivärldens sätt att leva och förbruka jordens tillgångar. Vi brukar ibland sammanfatta våra mål i fyra solidaritetskrav: Solidaritet med djur och natur, solidaritet med alla folk, solidaritet med alla som bor i vårt land, solidaritet med kommande generationer. Utifrån denna helhetssyn kan man dra slutsatser om mycket i samhällslivet och även om börsintroduktion av statliga företag. Eftersom jag inte vågar hoppas att miljöpartiets syn på ägande, företagande och statlig affärsverksamhet är särskilt välkänd, skall jag ägna en del av detta anförande åt att ge en kort introduktion. Att ägande ger makt är nog alla införstådda med. Oinskränkt makt är en omöjlighet i ett samhälle där människor samarbetar och är beroende av varandras gärningar. Därför måste ägarmakt kombineras med ägaransvar, och det är samhällets uppgift att se till att så sker. Vi kan också uttrycka det så att samhället måste se till att ägarmakten inte kommer i konflikt med de fyra solidaritetskraven. Därför är det särskilt viktigt att ägandet och bruket av naturen och dess resurser omgärdas med regler som överensstämmer med ett långsiktigt ansvarstagande. En annan aspekt är att ägandet inte får bli för storskaligt. All erfarenhet visar att koncentrerad makt kan ställa till med mycket ont. Miljöpartiet de gröna vill decentralisera makten. Ett utslag av detta är vårt krav på booch brukarplikt när det gäller ägande av jord och skog. Den som äger en viktig naturresurs bör också leva nära den och delta i dess skötsel. Mycket ont har skett genom storföretagens styrande av resursutnyttjandet. Det gäller både skogsbolagens baggböleri på 1800-talet och dagens multiföretags aktiviteter i t.ex. Afrika. Det anonyma ägandet i aktiebolagsform är inte ägnat att betona ägandets ansvar. Den första slutsats vi har dragit av det är att först och främst skall varje aktieägare ha samma makt — en röst per aktie. Vi har motionerat om detta och hoppas finna majoritet i riksdagen för det. Men även med en sådan reform blir ansvaret för ägandet alltför svagt. Det finns på sikt många skäl att kräva en reform. Följande citat från Olof Lagercrantz pekar på en del av skälen: ”Med aktiebolaget tog samhällena ett väldigt steg mot anonymiteten. Det blev möjligt att handla utan att smutsa sina händer, att mörda utan att se någon falla, att suga ut utan att se någon svälta. Det var första steget mot ett samhälle där man trycker på knappar för att utlösa krig och mekaniserar alla mänskliga funktioner. Aktiebolaget var början på ett liv i abstraktionernas värld där människan lämnades långt bakom och robotarnas herravälde började.” Naturligtvis är det inte företagsformen som är grunden för den mänskliga ondska som Lagercrantz beskriver, men formen har sin betydelse. Aktiebolag heter som bekant ”société anonyme” på franska, och stor anonym makt är inte bra. När svenska staten avhänder sig hela folkets egendom för att sälja ut på börsen, finns det anledning att tänka sig för. Miljöpartiet anser inte att statligt ägande i princip är att föredra framför enskilt ägande. I de flesta fall räcker det med att staten stakar ut gränserna för ägandets makt och ansvar. Men förutsättningen är att det finns en tillfredsställande konkurrens. När det föreligger s.k. naturliga monopol skall staten eller kommunen svara för verksamheten, som då skall ske med största möjliga öppenhet. Aktiebolagsformen är därvid oacceptabel. De statliga verken bör också betänka att deras uppgift inte är att maximera sin vinst utan att ge invånarna — alla invånare — en acceptabel service. Tyvärr förefaller det som om både posten, SJ och televerket har börjat missförstå denna sin uppgift. Det är hög tid att sätta stopp för civilekonomernas tolkningsföreträde när det gäller att formulera verkens uppgifter. Andra verksamheter som vi menar skall stå under samhällets direkta kontroll och bedrivas med stor öppenhet är tillverkningen av krigsmateriel och tillverkningen av tobak och alkohol. För dessa verksamheter ifrågasätter vi också aktiebolagsformen. Men det finns andra verksamheter — som de som inryms i Procordia eller Celsius Industrier — som säkert skulle skötas bättre av privat företagsamhet. Det finns inga starka skäl för staten att driva bevakningsföretag, krogar och hotell eller att sälja sylt och halstabletter, inte heller att bedriva rörinstallationer, pannbyggande eller båtreparationer. Det finns också anledning att ifrågasätta dagens praxis när det gäller de statliga aktiebolagen. De gör mer än några andra skäl för namnet ”société anonyme”, eftersom dessa bolag ägs av hela svenska folket men bolagsstämman är en synnerligen anonym tillställning, där folket företräds av en anonym tjänsteman från något departement. Det borde enligt vår uppfattning vara självklart att statens egendom betraktas som ägd av hela folket och att därför varje medborgare är lika stor delägare i den. Om staten vill försälja sin egendom, så vore en möjlighet att varje svensk medborgare tilldelades en aktie. Metoden har i varje fall fördelar när det gäller att undvika maktkoncentration. Miljöpartiet föredrar emellertid en annan metod, som enligt vår uppfattning bättre stämmer med decentraliseringstanken. De krav som jag nu räknar upp gäller inte bara statliga företag, men vi begär naturligtvis att staten skall vara den första att genomföra dessa reformer: . Varje lokal företagsenhet skall ha en lokal styrelse.

Herr talman! Industriministern sade att det bakom den politik som regeringen har fört när det gäller utförsäljning av statlig verksamhet finns en uppslutning från de fackliga organisationerna. Jag vill då bara hänvisa till Metallarbetarens ledare i förra veckan, där Stig Jutterström riktar allvarlig kritik mot det som har skett. Får jag apropå släktskap med olika intressegrupper fråga, herr industriminister: Var det uttryck för släktskap från regeringens sida när man värnade om Folksam som ägare i UV-Shipping? Det finns vidare anledning att ställa frågan så här: Vilka kommer att få vinsterna av SSAB:s förestående börsintroduktion? De principer som industriministern tydligen skall redovisa i nästa inlägg bör också kombineras med uppgifter om vilken syn på och vilka förväntningar regeringen har i fråga om resultatet av den börsintroduktionen. Jag vill åter fråga: Ställer industriministern upp bakom de fem tidigare uppräknade principer som jag anser bör ligga till grund härvidlag? Herr talman! Under fjolårets valrörelse gjorde dåvarande industriministern ett antal uttalanden om försäljning av statliga företag. Denne industriminister var rädd för att de statliga företagen skulle säljas för billigt om centern fick råda. Nu undrar jag, herr talman, vad denne man tycker om nyårsrean på UV-Shipping. Jag undrar, men jag får naturligtvis inget svar.

Jag frågar industriministern: Har regeringen följt upp bankinspektionens skrivelse från 1983 och sett till att fondkommissionärerna har försökt följa den? Eller har man helt och hållet förlitat sig på fondkommissionärerna? Jag skulle vilja veta vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att förvissa sig om att riktlinjerna från bankinspektionen följs. Jag tillhör dem som många gånger förlitar sig på muntliga överenskommelser, men jag vill i denna debatt säga att det finns de som i tid och otid inte vill att politiker lägger sig i när olika företag gör affärer. Vi har många gånger då det har skett fusioner hört att marknaden skall få arbeta på sina egna villkor. Men samma personer som ifrågasätter politikernas inblandning inbjuder allt oftare politiker att gripa in när de negativa effekterna av olika emissioner blir tydliga. Banker och fondkommissionärer är egentligen ombud för kunder och allmänhet, i detta fall på uppdrag av regeringen, och därför måste man också se till att banker och fondkommissionärer lever upp till detta förtroende. Om förtroendet missbrukas måste politikerna reagera. För att kraven på rättvisa skall kunna uppfyllas kan det komma att krävas ingripanden från just politikers sida, från riksdagen och regeringen. Man måste se till att de riktlinjer som bankinspektionen ställde upp 1983 fullföljs även i de fall där staten är inblandad i affären. Därutöver utgår jag från att också regeringen ser till att de fondkommissionärer och banker som anlitas fullföljer de intentioner som bankinspektionen har satt upp. I detta fall tycker jag faktiskt att regeringen har brustit avsevärt på den punkten. Det finns skäl att efterlysa en moraloch etikdiskussion och ett annat uppträdande från banker och fondkommissionärer — annars kommer vi politiker att få korrigera när olika koncentrationer växer sig allt starkare. Och för att inte olika koncentrationer skall växa sig starkare, där statliga och privata koncentrationer skall balansera mot varandra, måste riksdagen och ytterst regeringen visa ett gott omdöme och visa hur det skall gå till. Det som har hänt i fallet UV-Shipping är inget föredöme i det avseendet, och jag hoppas, herr talman och herr industriminister, att det som följer i framtiden kommer att ske efter helt andra principer än i fallet UV-Shipping.
Jag får erinra om att talmannen enligt riksdagsordningens bestämmelser inte får delta i överläggningen och yttra sig i sakfrågan.

Herr talman! Vi har fått ett antal förklaringar till hur regeringen har resonerat när det gäller börsintroduktionerna av såväl Procordia och NCB som UV-Shipping. Det är alltså inga direkta ursäkter för vad som har hänt. Jag är den förste att tillstyrka att privatiseringar eller försäljningar och börsintroduktioner av statliga företag är något som i grunden är bra för de berörda företagen, som ger möjligheter till ägandespridning samt tillförande av ny ägarkompetens till företagen och som samtidigt kan avlasta statskassan ganska betydande påfrestningar, som annars skulle ha kommit till stånd. Men det finns brister i de börsintroduktioner som har gjorts. Det är litet tråkigt att det har blivit så många brister, med tanke på att vi i Sverige inte är några pionjärer på området. Det har funnits många kolleger bland likasinnade partier i länder runt om i västvärlden att falla tillbaka på och många kunskapskällor att ösa ur. När Procordia börsintroducerades steg kursen med 70 96 från introduktionsdagen, och den har legat kvar på ungefär den nivån — som vi har kunnat se i kurslistorna så sent som i går. Det har varit en betydande ökning av förmögenheterna bland dem som fått möjlighet att teckna. Jag vet att det är ett stort antal, men det är fortfarande en mycket liten andel av det totala kapitalet i Procordia som kom den stora breda allmänheten till del.

Jag håller gärna med om att det finns börsintroduktioner som har gått bra. Jag tycker faktiskt att NCB är ett av de exemplen, liksom den första rörande PKbanken. Den andra, när Penser och Carnegie var inblandade, kanske kan lämna en del övrigt att önska då det gäller formerna. Men jag tycker att det bör ställas extra stora krav när statsmakten gör börsintroduktioner, med tanke på att skattebetalarna i nästan alla de här företagen har gått in med mycket stora penningsummor, för att sanera finanser och sanera verksamhet. Då finns det all anledning att ställa stora krav på att hela svenska folket skall ha del i möjligheten att teckna aktier och även dra fördelar av dessa företag när de har sanerats och det ånyo går att återfå en del av de pengar statskassan tvingats lägga ut för att genomföra saneringen. Jag tycker att man har anledning att ställa extra stora krav på fördelningen på de nya ägarna. Ägandet skall vara spritt och rättvist fördelat. Alla skall ha haft möjligheten, och de stora placerare som får gå in skall ha en specifik och unik kompetens som verkligen tillför det nya företaget något ordentligt, något som är till värde för det börsintroducerade företaget och kan hjälpa det att expandera och få en vettig utveckling i framtiden. Det är därför vi höjer något på ögonbrynen när vi ser att man i UV-Shipping, där det krävs ett mycket specifikt kunnande, med så betydande andelar har släppt in löntagarfonder och försäkringsbolag. Det är sådana som ändå kunde ha fått stå tillbaka en aning för det stora flertalet småsparare. Det är framför allt transportföretagen som tillför kompetensen, och jag tycker att småspararnas kapital inte är sämre, snarast bättre än de stora kapitalplacerarnas. Det är därför vi vill försöka få fram en rejäl ägandespridning. Man kan få tillgripa lottning om det är brist på aktier. Man kan — vilket gjorts i ett antal länder med liberalkonservativa regeringar — om det är brist få dra ned tilldelningen av aktier till de stora kapitalplacerarna för att tillgodose alla de små kapitalplacerarnas, småspararnas, önskemål. Det tycker jag är något vi borde göra här i Sverige också. Vi kan som sagt även lätta ytterligare på de statliga aktieinnehaven om det blir verklig brist på material och det uppstår en betydande överteckning. Till sist, herr talman, vill jag fråga industriministern: Är industriministern nöjd med exakt det sätt som börsintroduktionen av UV-Shipping har skett på? Är industriministern nöjd med börsintroduktionen av Procordia, med hur PKbanken, Penser och Carnegie har skötts? Kan några förbättringar göras?

Herr talman! Det låter ganska imponerande när statsrådet säger att Procordia har 24 000 privata aktieägare. Men om man tänker på att staten äger 81 9 av aktiekapitalet och institutioner, försäkringsbolag och fonder äger 17 90, har de 24 000 privata ägarna alltså bara 2 90 av rösterna i företaget. Då låter det inte lika imponerande. Det är synd, för Procordia har en mycket fin riskfördelning. Det är ett företag som skulle passa om man ville ha en folkaktie. Företaget är verksamt i så många branscher att risken för att råka ut för dåliga konjunkturer i alla de branscherna på en gång är nästan noll. NCB, säger statsrådet, har 60 000 aktieägare. Det låter också mycket imponerande. Men aktien står i 2:75. Den emitterades till 2:10. De 60 000 aktieägarna äger bara 5 90 av aktierna i företaget. Det är heller inte så imponerande. Även där är det synd, för NCB är verksamt i en bransch där riskspridningen också är ganska god. Den aktien skulle passa som folkaktie. Siffrorna för UV-Shipping är faktiskt bättre. Där finns 12 800 privata aktieägare. Här har jag bara den kommentaren: Varför inte låta de privata aktieägarna komma upp till 50 96? Statsrådet ondgjorde sig något över att en muntlig överenskommelse inte har hållits. Men en muntlig överenskommelse förutsätter väl att det finns ett rimligt antal som hör den, låt säga 30 — 40 eller ett par hundra personer. Men det här avsedda prospektet har ju gått ut till flera hundra tusen människor. Om man skickar ut prospekt till så många människor och skickar ut anmälningssedlar för teckning till lika många människor, måste man, enligt min uppfattning, skriva på prospektet att det bara är en post som varje enskild person får teckna. Det skall inte bara stå på prospektet, det måste även stå på anmälningssedeln för att alla de flera hundra tusen som får denna möjlighet skall veta vad som gäller. Statsrådet frågade varför vi på den borgerliga sidan inte anmärker på hur det går till vid privata emissioner. Där förekommer riktade emissioner och ganska stor koncentration vid vissa aktieteckningar. Skillnaden är just den att Procordia, NCB och UV-Shipping har byggts upp med massiva statliga insatser. Det har kostat staten väldigt mycket pengar. Då har man rätt att ställa större krav på att utförsäljningen äger rum på ett sådant sätt att de skattebetalare som på sin tid sköt till pengarna också har möjlighet att få tillbaka dem när tillfälle därtill erbjuds. Jag hade tänkt sluta detta lilla anförande med att fråga statsrådet hur stor andel av den förestående nyemissionen för SSAB som kommer att bjudas ut till anställda och allmänhet. Men jag behöver inte ställa den frågan, för statsrådet utlovade en redovisning av SSAB-emissionen i sitt nästa inlägg. Därför väntar jag med stort intresse på det beskedet.

Herr talman! Inte heller den här gången skall jag ställa några frågor till statsrådet Ivar Nordberg, för statsrådet känner de frågor som ställs av dem som skriver på börssidor, av vanliga löntagare osv. Vi får se om vi får några svar i nästa anförande. Jag skall däremot kommentera litet av Ivar Nordbergs anförande. Han sade att det kan vara bra att sälja ut poster för att få ägarkapital. Det kan det vara ibland, så länge man behåller kontrollen. UV-Shipping tror jag var ett sådant fall. Det kan vara bra för långsiktighet och kompetens. Statsrådet talade om Procordia där man sedan introduktionen fått en väsentlig förbättring. Det var väl det. Men att man på en vecka gick från 150 kronor per aktie till 320 kr., inte berodde väl det på att substansvärdet i Procordia hade stärkts så på en vecka? Så fort går det inte att stärka ett substansvärde. Aktierna var naturligtvis för lågt prissatta. Detta har varit legio när staten har sålt, man har sålt till underpris. Om man vill sälja för att få in mer aktiekapital, skall man väl inte ha ett underpris på aktien? Då haltar logiken, då är inte argumenteringen konsekvent. Det bör den alltid vara. Vi har haft en realisation på statlig egendom, tyvärr. Angående UV-Shipping är det ännu värre. Det är visserligen sant att aktien har gått ner, men den ligger nu runt 60 kronor. Det var det jag i mitt första anförande sade. En sådan emissionskurs hade gett staten ytterligare 50 —- 100 miljoner, och företaget 200 — 400 miljoner. Det hade gynnat och stärkt företagets långsiktiga överlevnad. Det hade man varit beredd att satsa, eftersom det är sant — det har jag sagt gång på gång — att lönsamheten går i vågor. Trenden är nu klart uppåtgående. Det vet alla inom rederibranschen, när t.o.m. jag har kunnat lära mig det. Man vet att fartygspriserna är i stigande, och därför stiger priserna på begagnade båtar med 60 96 per år. Det är nästan hemskt att vi kanske lade ner varven något år för tidigt eller tio år för sent. Det kan vara så, men det skall vi inte tvista om nu. I vart fall har regeringen försuttit möjligheten att få tillbaka litet av allt det som vi har lagt ner på varvspolitiken. Man har försuttit möjligheten att få in ytterligare 100 milj.kr. Tänk vilket liv det var för några veckor sedan om 320 miljoner till skolan! Expressen och Aftonbladet fyllde sina löpsedlar om detta. Jag menar att vi hade kunnat få in en tredjedel av den summan bara genom att hantera den här emissionen litet bättre. 100 miljoner är inte att förakta — det är pengar det med för staten. Sedan några ord till den borgerliga sidan — man skall ju fördela gracerna något så när rimligt. Per Westerberg från moderaterna har här talat om vikten av att bredda ägandet och få mer kompetenta ägare. Det är naturligtvis en trevlig infallsvinkel, men jag borde polemisera emot den. Nu gjorde emellertid Lars De Geer från folkpartiet det, och det var bra för min del, för därigenom vann jagtid. Han pekade just på att de 24 000 enskilda hushållen i bästa fall svarar för2 90 av röstvärdet. Det visar att då det gäller makt över företag så är detta att sälja ut aktier till hushållen inte en framkomlig väg. Det kan möjligtvis vara bra då det gäller att fördela vinster till så många som möjligt, men vi vet ju också att ”så många som möjligt” bara blir de människor som inte behöver använda hela sin lön till hyra, mat och kläder, och det behöver ungefär 70 9 av folket. Det blir då de återstående 30 26 som kan investera i aktier och gynnas av vinsterna i näringslivet. Jag tycker att vinsterna bör komma hela landet, hela folket, till godo. Det är den skillnaden vi har i infallsvinkel. Sedan vill jag ta upp detta med att få in andra kompetenta ägare. Ja, det är lätt att säga. Jag är övertygad om att också Per Westerberg vet att ägare och ledning av ett företag inte är samma sak. En kompetent ägare ser ju till att inte blanda sig i ledningen av ett företag — det är ju elementa för ett aktiebolag. En kompetent ägare ser till att skaffa en bra ledning. Samma sak kan väl staten göra! Jag tror att Per Westerberg och andra riksdagsledamöter som arbetar är i stånd att tillsätta kompetenta ägarrepresentanter, som i sin tur kan tillsätta kompetenta verksledningar och företagsledningar. Naturligtvis skall politiker aldrig blanda sig i den dagliga skötseln av företagen, men nogär vi politiker, som är valda av svenska folket, så kompetenta. Om vi inte är kompetenta att sköta statsföretag, hur skall vi då kunna vara kompetenta att sköta ett land? Om vi inte har den kompetensen borde man ju så att säga privatisera landet också och skaffa sig kompetenta människor för den sidan. Men vi politiker är kompetenta att tillsätta företagsledningar. Däremot är vi inte kompetenta att driva företag — det är en poäng. Helt kort under den sista halvminuten av min taletid: Att förlita sig på muntliga överenskommelser — däri tror jag hela problemet ligger. Och där har man varit moraliskt indignerad. Jag är inte speciellt moraliskt indignerad när räven tar höns, för det tillhör hans natur. På samma sätt förhåller det sig med börsaktörerna. Det tillhör deras natur att agera så här. Det är därför jag är socialist. Det är därför vi behöver lagar som hindrar dem att agera så här.

Herr talman! Vi miljöpartister har med bekymmer iakttagit att den s.k. arbetarregeringen numera tycks ha helt anammat de villkor som gäller för det privata näringslivet. Denna utveckling inger en viss oro. Samtidigt som den s.k. ekonomiska tillväxten på senare år har stagnerat har börsspekulationen ständigt tilltagit. I stället för att vara en källa till långsiktig finansiering av riskkapital har börsen mer och mer utvecklat sig till en glorifierad spelhåla, där alla tror sig kunna vinna. Vi har med viss förvåning iakttagit att regeringen lägger fram förslag om datoriserade system, som gör att denna verksamhet skall kunna gå smidigare och ännu snabbare, samtidigt som säkerheten möjligtvis blir lägre. Förr eller senare kommer förmodligen bakslaget. Det är därför angeläget att regeringen med nykter skepsis betraktar utvecklingen. När staten säljer företag på börsen måste staten ha en rimligt säker uppfattning om att de anställda i de företag som privatiseras kan se fram mot en någorlunda säker sysselsättning. Jag skulle vilja ställa en del frågor till industriministern. Vill regeringen när staten avhänder sig egendom se till att ägandet i första hand bör gå till de anställda och lokalbefolkningen? Menar inte regeringen att de anställda och lokalbefolkningen skulle kunna utgöra just det som industriministern talade om, nämligen en stark och kunnig ägare? Det vore egendomligt om inte de tillsammans skulle besitta en betydande kunnighet och en vilja att utveckla företaget. Jag skulle vilja ta upp en detaljfråga: Är det bra att staten medverkar till att det skapas ett monopolföretag för järnvägsmateriel genom försäljning av det huvudsakligen statligt ägda företaget Kalmar Industri? Här har vi ett exempel på ett företag som med fördel kunde överföras just till de anställda och lokalbefolkningen. Är regeringen beredd att utreda hur ägaransvaret skulle kunna förstärkas i aktiebolagen? Industriministern antydde att det vore skäl att alla företag såg över sina principer när det gäller ägande och ägarfördelning. Jag tror också att man behöver se över just ansvaret för ägande. Är regeringen beredd att se till att utreda om de anställda och lokalbefolkningen skall kunna få företräde att köpa aktier både i statliga och i privatägda aktiebolag? Är regeringen beredd att verka för principen en aktie — en röst? Är regeringen beredd att stödja kooperativt företagande, en företagsform som vi i miljöpartiet tror är värd allt stöd och som i dagens ekonomiska klimat sitter ganska trångt? Aktiebolagsformen ställer till svårigheter. Det talas mycket om etikregler. För att över huvud taget vara en effektiv ägare behöver man ha kunskap och insyn, men man får inte vara en ”insider”, för då har man för mycket insyn. Det skall vara lagom insyn. Det är uppenbart att den formen av ägande skapar svårigheter. Är regeringen beredd att se till att monopolverksamhet skall bedrivas i verksform med öppen insyn? Är regeringen beredd att se till att de statliga företagen vid sina bolagsstämmor medger minst lika stor insyn som de privata företagen?